Fru talman! Jag vill inleda debatten med att hälsa Anne Wibble välkommen i den nya uppgiften som finansminister. Jag vill uppriktigt önska Anne Wibble framgång i detta viktiga uppdrag. Vi socialdemokrater befinner oss i opposition. Vi skall, som Ingvar Carlsson har förklarat, utgöra en konstruktiv opposition. I regeringsförklaringen sade Carl Bildt att en konstruktiv opposition kommer att möta en öppen regering. Detta uttalande vill jag gärna ta fasta på. Vi för vår del tycker att det är rimligt att regeringen nu får tid att formulera sin ekonomiska politik och redovisa den för riksdagen. Fram till dess vill vi vänta med mer definitiva omdömen om den ekonomiska politiken. För dagen vill jag göra några reflexioner och ställa några frågor. Min första fråga gäller den ekonomiska politikens inriktning och behandling här i riksdagen. Den nya regeringen är en koalition av fyra partier. Men trots detta är det en minoritetsregering. Den är beroende av stöd från något annat parti här i riksdagen för att få igenom sin politik. Vi minns alla Bengt Westerbergs bestämda uttalanden i valrörelsen om att inte sätta sig i en regering som är beroende av ny demokrati. Vi minns hans uppbrott från TV-soffan på valnatten. Vi minns hans bestämda uttalanden efter valet om att inte inlåta sig på några som helst uppgörelser med Ian Wachtmeister och hans parti. Jag vill därför fråga Anne Wibble vad detta betyder på Anne Wibbles ansvarsområde. Hur skall ni lägga upp den ekonomiska politiken för att hålla fast vid Westerbergs avståndstagande från ny demokrati och ändå kunna få majoritet för er politik? Min andra fråga gäller finanspolitiken. När jag läste regeringsdeklarationen noterade jag att regeringen talar om starka krav på återhållsamhet med offentliga utgifter. Regeringen säger sig ha som strategi att utgifterna skall minska för att utrymme skall skapas för sänkta skatter. Men i praktiken väntar man inte till dess man har sänkt utgifterna för att sedan kunna genomföra skattesänkningar. Nej, man kör med Lars Tobissons recept från i våras: först skattesänkningar, sedan får vi se vad vi skall spara. Men nu har man gjort tillägget: först utgiftsökningar, sedan inkomstminskningar och sedan, längre fram i tiden, blir det besparingar. När jag läste regeringsdeklarationen, blev jag överraskad över de många och stora utgiftslöftena. Såvitt jag kan se är det den dyraste gemensamma nämnaren som gäller som norm för utgiftspolitik för denna fyrpartiregering. Jag undrar var Anne Wibble befann sig när dessa löften ställdes ut? När man ser sig om bland statsråden, finner man minst ett dussin ministrar som skall höja utgifterna. Sedan finns det en minister, Bo Lundgren, som gör allt för att sänka inkomsterna. Mellan dessa finns Anne Wibble, som skall foga samman de ökade utgifterna och de minskade inkomsterna till en stram och ansvarfull finanspolitik. Anne Wibble sade själv i en intervju att det inte fanns plats i regeringsdeklarationen för att ange vilka nedskärningar som skall ske. I dag kan Anne Wibble använda sin tid till att säga det som Carl Bildt inte hann med på 48 minuter här i kammaren. Låt mig få skicka med en rak fråga: Kommer det att bli två karensdagar i sjukförsäkringen för att finansiera skattelättnaderna för aktiehandeln och andra inkomstminskningar som Bo Lundgren har lovat ut? När kommer i så fall karensdagarna? Eller har Anne Wibble insett samma sak som Dagens Nyheter har insett, vilket man skrev om i en ledare häromdagen, att detta är fel väg att gå? Låt oss få veta hur det blir med alla planerade besparingar. Till detta vill jag bara säga att fyrpartiregeringen innebär en försvagning av finanspolitiken. Därför måste riksdagens ställning snabbt stärkas när det gäller att ta ett helhetsansvar för finanserna. Odd Engström och jag har redovisat några tankegångar om detta i en artikel i dag i Dagens Nyheter. Odd Engström kommer i sitt anförande att tala mer om det. Min tredje fråga gäller skattepolitiken, närmare bestämt skattereformen. Det är många på vår sida som frågar sig om uppgörelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna i fråga om skattereformen fortfarande gäller eller om den är uppriven. Det är svårt att dra en bestämd slutsats av vad som står i regeringsdeklarationen. De formuleringar som finns där väcker mer frågor än de ger svar och information. På en punkt kan jag konstatera hur det förhåller sig. Folkpartiet har lämnat över skattepolitiken till en av skattereformens värsta kritiker, Bo Lundgren i moderata samlingspartiet. Det var den mannen som hade 160 reservationer mot skattereformen när den behandlades här i riksdagen. Med den mannen som skatteminister har ni verkligen satt Vi socialdemokrater är mycket angelägna om att få ett direkt besked från finansministern om hur det står till med skattereformen. Har Bo Lundgren fått fritt fram för moderaternas skattepolitik, eller kommer han tvingas att glömma sina 160 Jag tror att både riksdagen och svenska folket vill höra ett klart besked från finansministern i denna fråga. Vi socialdemokrater är angelägna att få veta hur det står till, så att vi kan bestämma hur skall vi skall driva skattefrågorna i fortsättningen här i riksdagen. Det räcker inte, Anne Wibble, med att hänvisa till regeringsdeklarationen. Tala om vad det är som ligger bakom de kryptiska formuleringarna! Min sista fråga gäller arbetslösheten. Vi befinner oss nu på botten av en internationell lågkonjunktur. Vi plågas samtidigt av sviterna efter den lånekarusell och den överhettning som banker och finansbolag höll i gång i slutet av 80-talet och som underminerade ekonomin. Vi drabbas nu på samma sätt som många andra länder av misstagen i finansvärlden.

Det är några exempel på allt det som har gjorts. En del av detta ger redan resultat. Men de flesta åtgärderna kommer att ge resultat under de närmaste åren. Det som nu är avgörande för att vi skall få i gång ekonomin är för det första att vi håller vår kostnadsutveckling under kontroll, för det andra att vi ökar produktiviteten och för det tredje att världsekonomin får fart igen. Men det är också nödvändigt att runt om i samhället återskapa framtidstron. Ni lovade en ny start för Sverige, men det mest påtagliga som hänt efter valet är att pessimismen har ökat. Vem vågar tro på framtiden och investera när inte ens regeringen och den nya finansministern tror på framtiden? På ett område håller ni på att skapa kaos. Det gäller bostadsbyggandet. Ert beslut att riva upp bostadsfinansieringen kommer att slå hårt mot byggandet. Jag vill därför uppmana er: ompröva ert beslut så att bostadsbyggandet kan hållas uppe. Det är viktigt att det också blir fart på investeringarna i infrastruktur och på upprustning av skolorna och andra offentliga byggnader som vi påbörjade och där pengar finns avsatta. Det gäller att dessa pengar snabbt kommer i användning och att det skapas nya jobb. Jag vill därför instämma i AMS-chefens förslag om att finna nya former för att driva på de olika myndigheterna så att det skapas jobb för dem som är arbetslösa. Pengarna finns. Se till att det blir fart på investeringarna! Jag vill uppmana regeringen att inte slå in på den väg som borgerliga regeringar ute i Europa och i våra grannländer har valt, att låta arbetslösheten gå upp. Arbetslösheten kan och skall bekämpas. Det behövs en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik. Här kan ni få fullt stöd från den socialdemokratiska oppositionen. Arbetslösheten skall inte upp på europeisk nivå. Vi skall fortsätta med en god svensk arbetsmarknadspolitik.

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter -- de som finns här! Att stå här i talarstolen i riksdagen är för mig inte enbart nytt och spännande utan också helt klart en utmaning. Jag ser här möjligheter att förändra och att förbättra. Naturligtvis har jag stora förväntningar på riksdagen och hoppas att förändringens vind även skall blåsa starkt här och att beslut framför allt inte skall stoppas på grund av personlig prestige och maktlystnad utan bedömas efter sunt förnuft och efter vad som är det bästa för svenska folket. Jag blev ganska orolig häromdagen när Mona Sahlin berättade för mig att det tog tre år för henne att lära sig hur man skall nå fram med sina förslag. Det gäller att framställa dem på rätt sätt, och det är tydligen inte kvaliteten på förslagen som gäller utan taktiken -- det måste naturligtvis vara fel. Men när jag såg på TV häromkvällen där representanter för fackföreningsrörelsen beklagade sig över att det är för mycket demokrati i riksdagen, blev jag något lugnare. Många har beskyllt oss i nydemokrati för att skapa politikerförakt. Visst har vi sagt en och annan överdrift, men den stora orsaken till folkets missnöje är väl ändå att politikerna före valet lovar ganska mycket men efter valet är det litet si och så. Ofta blir svaret efter valet: ''Vi skall utreda!'' Jag undrar vad de handikappade säger i dag som häromdagen fick besked om att det inte blir någonting. Pensionärerna har länge gått och undrat och inte minst idrottsrörelsen med sin moms. Likaså väntar gotlänningarna på lägre färjepriser. Många undrar säkert: Skall Cuba ha u-hjälp? Det är sådant här som skapar politikerförakt, men det finns flera exempel: Penseraffären. Vem är boven: Nordbanken eller Penser? Eller tag det främsta exemplet, Allan Larsson. Han står väl för århundradets lögn. Som finansminister visade han kurvor som ständigt pekade uppåt när han talade om Sveriges ekonomi. Han om någon borde väl veta bättre -- de enda kurvorna i dag som pekar uppåt är de för konkurser och antalet arbetslösa. Ljugarbänken, som Bengt Westerberg talade om, hade inte räckt långt. Jag tror inte ens ett cirkustält från François Bronett hade varit rymligt nog, trots att det högt i tak när det gäller etik och moral i Jag kan inte låta bli att undra varför just cirkus -- inte är med när turistmomsen skall betalas. Erik Åsbrink motiverade den nya momsen med att alla skulle beskattas lika. För turistbranschen har den nya momsen inneburit en katastrof: Över 1 000 företag har tvingats till konkurs, 20 000 anställda inom hotell och restaurang har blivit utan jobb. Turistmomsen är nog den dummaste skatt som någonsin har införts. I stället för att ge staten mer pengar har det blivit tvärtom -- statskassan har hittills förlorat flera miljarder. Och om detta var samtliga borgerliga partier överens före valet! Att slopa turistmomsen är alltså rent av en bra affär för staten. Det borde inte vara speciellt svårt att säga ja till en reform som inte kostar någonting. Dessutom skulle arbetsmarknaden saneras och krogarna slippa betala personalen med svarta pengar -- så sker i dag i alltför stor utsträckning. I rapporter från hela Turistsverige talas det enbart om katastrofsiffror. Liseberg, Sveriges största nöjespark, har jätteproblem. För Kolmårdens djurpark, Boråsparken, Eskilstunaparken, Branäs i Värmland, Sälenfjällen och parker i Jämtland är det likadant. På Gotland har turismen halverats på två säsonger. Det statliga företaget Sara Catering, som sköter evenemangsarrangemangen i parkerna, har minskat sin omsättning från 170 miljoner till 110 miljoner på ett år. Att skylla på dåligt väder, som regeringen ofta gjorde, är rent absurt. Det var lika kallt och regnigt i Norge och Danmark, men där har turismen ökat med 10 %. Att skylla på vädret är precis lika dumt som att införa turistmomsen. Sanningen är att det är för höga priser i Sverige. Sverige har Europas högsta moms, Europas högsta bensinpris för turister -- märk väl för turister. Italien har högre priser men där har man speciellt pris för turister. Och vi har de högsta matpriserna, de högsta priserna på hotell och restaurang. Problemen var exakt desamma i Irland. I mitten av 80-talet var turistnäringen där hårt drabbad. Men där insåg regeringen för tre år sedan, efter attacker från turistnäringen, att man måste göra någonting, och det gjorde man. Där infördes den nivå som vi hade innan vi höjde momsen. Och vips fördubblades turistomsättningen i Irland. Det är precis det här receptet som vi måste tillämpa för Sverige. Vi tävlar inte på samma villkor. Det är ungefär som att skicka en tennisspelare till Wimbledon med en pingisracket. Vi förstår att det inte går att spela tennis med det. Momsen på inrikes resor är ett annat exempel på dumhet. Skall man åka till Storlien köper man naturligtvis en biljett till Norge för att på så sätt slippa momsen. Detsamma gäller om man skall åka till Helsingborg eller Malmö. Då köper man biljett till Helsingör resp. Köpenhamn och slipper på så sätt momsen. Och detta gör även statliga företag. Även inrikesflyget har blivit så dyrt att vanliga människor inte har någon som helst möjlighet att flyga, trots att det ofta är dessa som får vara med och betala. Det är ofta statligt anställda och fackföreningsfolk på kurs och naturligtvis också industrins folk som flyger. Men det är de enda som faktiskt har råd. En resa mellan Skövde och Vilhelmina kostade mig 6 540 kr. Det är ungefär lika mycket som det kostar att åka till Florida 14 dagar med hotell och allt betalt. Man kan förstå att det inte är speciellt många som väljer Vilhelmina. På tal om konferenser: Om vi skall kunna rädda den svenska konferensmarknaden ser jag det som helt nödvändigt att slopa avdragsrätten för företagen, precis som i USA, med den kostnadsutveckling som vi har haft i Sverige. Men naturligtvis kan detta ändras om vi får en annan kostnadsbild. Det kommer inte att finnas en enda konferensanläggning kvar i framtiden om vi inte gör detta. Jag är naturligtvis emot sådan här styrning, men det här är tyvärr det enda sättet att rädda branschen. Och det är bråttom. Det är på väg att bli en kollaps i turistnäringen. Klart är ju att man inte kan stänga gränserna, förbjuda charterresor och inte heller stoppa färjorna. Dessutom kan man naturligtvis inte stoppa brobygget. Det tycker inte jag. Men vi måste vidta åtgärder och det finns åtgärder som vi kan tillgripa för att få svenskarna att stanna i Sverige och för att få utlänningar att komma till oss. Sverige har ju jättemycket att erbjuda. Det gäller att utnyttja detta och att marknadsföra Sveriges turistråd fick förra året 123 milj.kr. Vad gjorde man med dessa pengar? Jo, man använde 32 milj.kr. till marknadsföring -- resten gick till byråkratin! Jag kan försäkra er att på det sättet får vi inga turister. Jag vill bara ta upp Danmark som exempel på hur vi ser på näraliggande länder som vi kan få turister ifrån. Man satsade 3 milj.kr. på Danmark. Stena Line satsade ensamt 4 milj.kr. på att få svenskar att åka till Danmark. Våra grannländer har en annan prioritering när det gäller turism, och det ger också resultat. Det är dags för en ny svensk turistpolitik och för krafttag för att vi skall få glädje av den stora kaka som ändå finns i världen. I dag får vi in ca 22 miljarder kronor medan vi lägger ut 50 miljarder kronor. Det säger allt om hur det står till. Vi måste nu ta turismen på allvar och förstå turismens betydelse både för sysselsättningen och för skatterna. Turismen är ju dessutom en av de få näringar som kan ge pengar till dåligt utvecklade industriområden. Den kan ge möjligheter till en levande glesbygd och göra det möjligt för människor där att bo kvar och utveckla hembygden. Detta är också nödvändigt med tanke på de glesbygdskommuner som har gått in med kommunal borgen och där riskerna för stora förluster är uppenbara. Turistbranschen vill inte ha AMS-hjälp och andra statliga bidrag. Den vill klara sig själv, men den måste få ordentliga förutsättningar. Det är nödvändigt att politikerna -- precis som direktörerna i näringslivet -- går ut i näringen och lyssnar -- ja, t.o.m. pryar! Det kunde Saab-chefen göra, och då borde vi i riksdagen också kunna klara av det. Vi måste nu anstränga oss ordentligt för att rädda situationen. Det räcker inte med att ge inlandsbanan ytterligare ett år eller med att sänka turistmomsen från 23,5 till 18 %. Detta är ett hån mot en hel bransch, och det kommer att visa sig vilka konsekvenserna blir. Staten får bara gå in i andra former. Vad kan vi då göra? Jo, q turistmomsen måste slopas helt, och då inte enbart på cirkus och på folkparksintäkter, utan på allt som har med turism att göra. Man måste gå tillbaka till det som gällde före skattereformen. q Momsen på restauranger och hotell måste halveras som det var innan höjningen. Sprit måste också bli billigare och det är tydligen fler än jag som är av samma åsikt. q Inför tax-free till Gotland för att få ned biljettpriserna till en rimlig nivå. En barnfamilj betalar i dag 2 540 kr. Den rimliga kostnaden borde vara 500 kr. q Vi måste också rucka på strandskyddslagen och tillåta byggen i större utsträckning vid de svenska sjöarna.

Fru talman! Valresultatet kan betraktas som en politisk vridning till höger. Nu borde mungiporna peka uppåt på kapital och regering, men icke, börsen tar inga glädjeskutt över den borgerliga starten. Det visar sig att ''Ny start för Sverige'' har blivit en trög start för borgarregeringen. Valet visade även hur viktigt det är för arbetarrörelsen och hela vänstern att återerövra frihetsbegreppet. Visst är högerns frihetstankar berättigade vad gäller statens överförmynderi och politikers klåfingrighet med människors vardagsval, men högern erbjuder ju knappast någon lösning för den lilla människans maktlöshet mot den väldiga anonyma marknaden. Det är inte bara för att jag är från Dalarna som jag kan instämma i mycket av det som Bert Karlsson sade om turismen. Det är ganska intressant att Bert Karlsson tog upp detta med politikerförakt. Kommer ny demokrati och Bert Karlsson att stödja de krafter i kammaren som vill att politikerna skall besluta över mindre? Först ger man löften i valrörelsen och sedan kommer man hit och menar att det är marknaden som skall styra. Det är ju egentligen detta som utgör grundvalen för politikerföraktet, att människor ser att politiker inte själva bestämmer. Vi får se vad Bert Karlsson och ny demokrati kommer med, om det bara rör sig om fagert tal och om ni sedan i alla fall faller in i den rollen. Fru talman! Hur kan nu regeringens aviserade politik klara de stora huvuduppgifterna för ekonomin i vårt land? Var finns de offensiva insatserna för en ny industrialisering av Sverige? Den interna devalveringen, dvs. sänkta arbetsgivaravgifter, som var receptet för Ny start för Sverige har ju inte direkt uppsatts först på dagordningen och den återfinns inte heller i regeringsdeklarationen. Men verkligheten talar naturligtvis för att en koncentration på företagens konkurrenskraft i första hand inte är lönerelaterat. Lönekostnaderna i vårt land per producerad enhet är låg och under 1980 års nivå. En interndevalvering skulle bara skjuta problemen framför oss. Det omvandlingstryck som vi nu har i näringslivet kan leda till förnyelse av svensk industri. En sådan omvandlingsprocess kan saboteras om regeringen har öppna svängdörrar för SAF-intressena. Sänkta arbetsgivaravgifter i krisföretag och lönenedpressning löser inga problem. Det är nya investeringar som behövs i framtidsbranschen. Hanteringen av löntagarfonderna är häpnadsväckande. Regeringen är ju verkligen ute på svag is när man skall dela ut löntagarfondskapital till allemansfondsspararna. Eftersom fonderna inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte -- investeringar och inflytande för de anställda eller bidra till pensionerna -- är det enda raka att använda fondkapitalet till infrastrukturinvesteringar. Att göra sådana investeringar vore i linje med fondernas ursprungliga syfte att gynna investeringar. Det ligger mycket i socialdemokraternas och moderaternas gemensamma utspel i Göteborg. Var finns då insatserna för ökad produktivitet och demokratisering av arbetslivet? Hur skall man kunna uppnå ökad produktivitet utan att de anställda får utveckla sina arbetsuppgifter och organisera arbetet i nya former i en bra arbetsmiljö? De arbetande ses tydligen av den nya borgerliga regeringen som ett hinder i stället för en tillgång som kan bidra till att sätta fart på Sverige. Ekonomisk demokrati är tydligen ett begrepp som inte finns i regeringens ordförråd. Regeringen har presenterat en rivstart i omfördelningspolitiken. Regeringspartiernas nära kompisar gynnas på bekostnad av lönearbetarna. För mig är det en gåta hur detta skall kunna gynna ekonomins utveckling i Sverige. Regeringen har aviserat ett borttagande av omsättningsskatten på aktier och av förmögenhetsskatten på arbetande kapital, lindrigare kapitalbeskattning och arvsbeskattning samt ett slopande på sikt av hela förmögenhetsbeskattningen. Däremot skall det bli försämringar i sjuk och arbetsskadeförsäkringarna. Man skall pröva med två karensdagar och göra en översyn av föräldraförsäkringen, vilken enligt de borgerliga förslagen inte kan leda till någon förbättring. Vidare skall man slopa avdragsrätten för fackföreningsavgifter, höja egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen och höja strejkböterna. Är det möjligt att i en marknadsekonomi skapa välfärd för alla när klass och inkomstklyftorna i samhället ökar? Nej, finansministern, även de gamla liberalerna under seklets början insåg att ojämn inkomstfördelning inte skapar ekonomisk harmoni och jämvikt. Finns det över huvud taget något hopp om att regeringens nyliberala politik skall kunna leda till full sysselsättning när inget annat land med nyliberalt styre har kunnat uppnå det målet? AMS har nu kommit med en rapport som pekar på en arbetslöshet nästa år uppemot 4,5 %, samtidigt som AMS resurser räcker till att ta hand om 3 % av de arbetsföra. Vi befinner oss i ett läge som är katastrofalt. Jag noterar att de förslag som framskymtar från regeringsrepresentanter har stor likhet med de förslag som vänsterpartiet lade fram under vårens riksdagsarbete: -- Ett snabbt igångsättande av investeringar i sådan infrastruktur som järnvägar, vägar, broar, telekommunikationer m.m. -- Man vill starta ett ROT-program för ombyggnad och renovering av angelägna projekt. -- Man skall göra insatser för omsorg och utbildning. -- AMS skall omedelbart få erforderliga medel. Är det kanske en yttring från regeringens vänsterflygel? Vi avvaktar med spänning regeringens förslag. I alla fall innehåller det mycket angelägna projekt som kan ge arbete även för framtiden. Studerar man regeringsdeklarationen finner man att den regionalpolitiska obalansen kan tillta. Åtstramningar i den offentliga verksamheten, i kommun och landsting, får enorma konsekvenser för glesbygden. I utsatta områden där industrin inte vill investera utan hellre lägger ned ger ju inte regeringspolitiken något hopp. Exemplet från Norrbotten och ASSI visar att utsatta regioner främst får försvaras genom en ordentlig opinionsbildning och rörelse bland folket. Det är glädjande och även imponerande att ta del av kampen för jobben i ASSI. Det är alltid värt att kämpa för arbete och människovärde. Som parentes kan jag också nämna att jag ser en glädjande aktivitet från socialdemokratisk sida, naturligtvis främst efter den 15 september. Vänsterpartiet ser inte heller någon anledning att sälja ut de väl fungerande statliga företagen som spelar en betydelsefull roll för regionalpolitiken, t.ex. SSAB. Det borde egentligen vara regeringen, som har det yttersta ansvaret för förvaltningen, som ser till att branscherna får sådana signaler att de investerar för framtiden. Det är en uppenbar fara att den borgerliga regeringen litar enbart till marknadens villkor. Det är helt klart att det för Sveriges del inte blir några särskilda vinster eller fördelar genom medlemskap i EG. Ytterst handlar det om att skapa en slagkraftig ekonomi i Sverige. Den borgerliga regeringen har förlorat den första ronden genom att ställa de många lönearbetarna utanför projektet. Man har lastat bördorna på lönearbetarna och gynnat de välbeställda och fört, som en arbetskamrat till mig utanför detta hus sade, direktörspolitik. Utvecklingen visar att 90-talets problem inte kan lösas med en nyliberal inriktning. Alla de länder som har tillämpat modellen har stora problem med arbetslöshet, inkomster, sociala klyftor och annat som följt i spåren. En frihetlig och demokratisk socialism har sin givna plats under 90-talet. Det krävs en politik för att människor och miljö skall leva i fred med varandra, en politik för att minska klasskillnader och sociala skillnader och för att skapa jämlika relationer mellan människor, t.ex. mellan kvinnor och män. 90-talets problem kan bara lösas om människor ges möjlighet att själva utforma sin egen vardag och om de samtidigt, tillsammans med andra, har ett direkt inflytande på samhällets utveckling i bostadsområdet och på arbetsplatsen och när det gäller de lagar och regler som skall gälla för miljön och samhället i övrigt. Över huvud taget kan inte framtidens människor underordna sig en marknad där den enda valmöjligheten är underordning. Människovärdet kräver inflytande på alla områden. Det är ingen politisk retorik från det förgångna, som statsministern påstod häromdagen. Fru talman! Rättvisebegreppet, jämlikheten och solidariteten kommer att ha avgörande betydelse för den politiska utvecklingen.

Fru talman! Jag får tacka Allan Larsson för lyckönskningarna. I måndags kom arbetsmarknadsstyrelsen med sin prognos över utvecklingen på arbetsmarknaden. Det pressmeddelande som lämnades har rubriken: ''4,5 % arbetslösa efter sommaren 1992''. Den första meningen i pressmeddelandet lyder: ''Läget på arbetsmarknaden försämras snabbt och styrkan i nedgången blir den värsta sedan 1930-talet.'' Om man räknar samman vad AMS säger om antalet öppet arbetslösa, antalet personer i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt AMS bedömning och minskningen av utbudet av arbetskraft, därför att många inte bryr sig om att söka arbete när det ändå inte finns något, blir resultatet enligt AMS att 8 % av arbetskraften nästa år kommer att sakna ett riktigt arbete. För unga blir det ännu värre -- mer än 10 % arbetslösa enligt AMS bedömning. Detta är, fru talman, arbetsmarknadsstyrelsens dom över den socialdemokratiska politiken. Så är tillståndet i svensk ekonomi efter nio års socialdemokratiskt styre -- det är ett svart hål som socialdemokraterna lämnar efter sig. Sverige har haft ekonomiska problem under hela 1980-talet. Vi har haft låg tillväxt och låg produktivitetsökning. I själva verket har ökningen av den viktiga produktiviteten, produktionen per timme alltså, varit mindre under 80-talet än vad den var under det som kallas för det dåliga 70-talet. Den har varit mindre än 1 % per år. Under de senaste åren har även sysselsättningen rasat. Sedan slutet av 1989 har nästan 100 000 jobb försvunnit i svensk industri och ännu fler totalt sett. Sysselsättningen inom industrin fortsätter att rasa, och nu tillkommer också ett kraftigt ras inom byggnadssysselsättningen. Sammantaget betyder detta att den totala produktionen i Sverige står helt stilla. Under en treårsperiod, 1990--1992, skapas inte en enda krona mer resurser i Sverige. Det finns naturligtvis olika bedömningar om 1992. Det har ju ännu inte börjat. Vissa talar om plus och andra talar om minus. Jag vill gärna markera att även de prognoser som visar plus för den totala produktionen nästa år är dystra prognoser: sjunkande sysselsättning, stigande arbetslöshet och sjunkande utnyttjande av vår kapacitet över huvud taget. Detta kallas ekonomisk stagnation och visar att Sverige är unikt. Allan Larssons berömda vändpunkt, som han talade om under valrörelsen, avslöjas i all sin nakenhet. Den var en ren och skär valbluff. Inte heller är detta mycket allvarliga läge i svensk ekonomi något generellt fenomen i alla länder. Läget är unikt dåligt i Sverige. Jag tycker att det räcker med ett exempel för att illustrera det hela. Industriproduktionen i Sverige har under de senaste åren minskat med 12 %. Under samma tid har industriproduktionen i de europeiska OECD-länderna ökat med 5 % -- minus 12 för Sverige och plus 5 för de andra. Det handlar alltså inte enbart om en internationell lågkonjunktur. Ett viktigt skäl till att Sverige halkar efter är att vi har hemmagjorda problem. Fru talman! Det är viktigt att ha den här bakgrunden klar för sig, därför att analysen av nuläget och orsakerna till detta är avgörande för inriktningen av den framtida ekonomiska politiken. Den som väljer att tro, mot bättre vetande skulle jag vilja påstå, att den svenska ekonomin bara har s.k. vanliga konjunkturproblem och därmed slår sig till ro och väntar på en internationell konjunkturuppgång är ansvarslös. Ekonomisk politik handlar inte om att kunna göra prognoser om vad som händer nästa månad eller nästa kvartal. Den ekonomiska politiken måste bygga på en långsiktig strategi. Får jag fråga Allan Larsson, som enligt egen uppgift inte skulle klanka så mycket på regeringens politik, om han inte vill ha tillfället i akt och tala om vilken lösning socialdemokraterna skulle vilja anbefalla med anledning av de problem som socialdemokraterna själva har skapat? Regeringen har en framtidsstrategi. Jag vill påstå att vår strategi är den enda som har förutsättningar att lyckas, och jag vill också påstå att vår politik kommer att lyckas. Problemen går att lösa, så att antalet arbeten ökar här hemma, företagen blir lönsamma och anställer folk, produktivitet och tillväxt kommer i gång, inkomsterna ökar och resurser skapas för bättre sjukvård, bättre äldrevård och trygga pensioner -- kort sagt allt det som behövs för att vi som vill bo och arbeta här i Sverige kan göra det och också få det bättre. Jag lovar inte att det skall gå vare sig lätt eller smärtfritt. Att fylla igen det svarta hål som socialdemokraterna lämnar efter sig blir mödosamt och tar tid, men det kommer att lyckas. Spjutspetsen i vår politik är de mindre och medelstora företagen. De kommer att vara strategiska i den politik som regeringen skall driva. De stora företagen i allt väsentligt växer utomlands, och det är naturligt och bra i dagens internationaliserade värld. Om industri och annan konkurrensutsatt verksamhet skall kunna växa i Sverige -- det är här som vi bor, och det är här som vi vill jobba -- måste det ske i de mindre och medelstora företagen. Det som regeringen skall göra är att lägga om den ekonomiska politiken så att det skapas förutsättningar för expansion och framtidstro hos småföretagen, och det kräver faktiskt en lång rad betydelsefulla förändringar. Vi skall ta bort skatten på det arbetande kapitalet. Vi skall skattemässigt underlätta småföretagens försörjning med riskkapital, så att de kan investera. Vi vill ta bort en mängd diskriminerande regler, minska krångel och onödig byråkrati, förbättra transportsystemet och utbildningssystemet och avskaffa löntagarfonderna. Vi vill uppmuntra privat sparande, eftersom det är en förutsättning för privat ägande, som i sin tur är en grundläggande förutsättning för privat företagsamhet. Om man inte förstår det sambandet har man inte förutsättningar att skapa vettiga förutsättningar för privata företag. Vi skall också öppna den del av den svenska ekonomin som i dag är nästan monopoliserad, dvs. den offentliga tjänsteproduktionen, så att privata företag ges en chans där. Och vi skall självklart se till att Sverige blir medlem i EG, så att våra småföretag får en chans att konkurrera på lika villkor med franska, tyska, engelska och andra företag. Vi vill kort sagt uppmuntra företagandet. Jag tycker att det är bra om fler människor vill starta företag och driva företag. Det är t.o.m. bra om företagen är lönsamma och går med vinst. Det blir nämligen tryggare jobb i lönsamma företag. Fru talman! Jag såg i gårdagens Aftonbladet att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Lars Hedfors anser att sänkta skatter för företagare är orättvist, eftersom det gynnar kapitalister på löntagarnas bekostnad. Allan Larsson har drivit denna tes under valrörelsen. Även Lars-Ove Hagberg tog upp detta i dag. Detta illustrerar hur socialdemokrater och vänsterpartister ser på företagare -- negativt och med misstänksamhet. Jag vet inte riktigt vad småföretagare är för slags konstiga djur i den socialdemokratiska föreställningsvärlden. Men det är alldeles uppenbart att de inte har den ringaste likhet med skomakaren i Gamla stan, med bensinmacksföreståndaren i Värnamo, med daghemsföreståndaren på det privata dagiset i Nacka eller med sågverksägaren utanför Luleå. Jag måste uppriktigt beklaga att socialdemokrater och vänsterpartister har så litet kontakt med verkligheten att de inte inser att det är bara lönsamma företag som ger riktiga och stabila jobb. Att sänka skatter och avreglera offentlig verksamhet är ganska lätt och för en folkpartist en angenäm uppgift. Det svåra är att samtidigt genomföra de minskningar i statens utgifter som med nödvändighet krävs. Underskottet i statens budget är som alla vet redan stort. Och det växer mycket snabbt. Även i fråga om budgeten måste jag konstatera att socialdemokraterna har lämnat efter sig ett svart hål. Det låg, för att säga sanningen, en hel del obetalda räkningar på finansdepartementet. Nordbanken är ett exempel, obetalda notor för beställningar från försvarsindustrin ett annat. Nödvändiga satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste också skrivas på socialdemokraternas konto, liksom ett bastant och stadigt växande utgiftstryck i de olika transfereringssystemen. En del av budgetunderskottet hänger ihop med den stillastående ekonomin. När hela produktionen står stilla står även statens inkomster stilla, och man får samtidigt ökande utgifter för arbetslöshetsbekämpningen. En annan del av budgetunderskottet hänger ihop med de snabbt stigande utgifterna för socialförsäkringssystemen. De är av strukturellt slag och skapar ett ständigt utgiftstryck och bidrar dessutom till en dåligt fungerande ekonomi och svag tillväxt. Om alla utgifter bara skulle rulla på enligt gällande regelsystem skulle endera av två saker inträffa. Antingen skulle man få ett ännu snabbare växande budgetunderskott som skulle driva upp priser och räntor, vilket skulle försämra tillväxtmöjligheterna ytterligare. Det skall vi inte ha. Eller också skulle det här utgiftstrycket driva fram fortsatta skattehöjningar. Det skall vi inte heller ha. Få saker är enligt min mening så farliga och skadliga för den svenska ekonomins utvecklingskraft som höjda skatter. I stället skall vi gå den motsatta vägen, dvs. vi skall målmedvetet och kontinuerligt sänka skatterna. Därför är det en viktig uppgift för den nya regeringen att också sänka statens utgifter. I regeringsförklaringen står det att statens utgifter redan i budgetpropositionen 1992, dvs. i januari nästa år, skall minskas med 10--15 miljarder kronor. Och det kommer att krävas betydande belopp i minskningar av statens utgifter även i 1993 års budget och i 1994 års budget och säkert även därefter. Storleksordningen på utgiftsminskningarna är inte tagna ur luften utan hänger samman med att vi är övertygade om att det krävs sänkta skatter på i storleksordningen 10 miljarder kronor per år för att Sverige skall bli en fullvärdig medlem i EG, för att klara den internationella konkurrensen och för att ha kvar jobb i landet. Med hänsyn till att läget nu är ganska dystert, mer dystert än vad många anade, blir det än viktigare att snabbt komma i gång med den tillväxtbefrämjande politiken. Det betyder att ett antal viktiga skattesänkningar inte kan vänta till budgetpropositionen i januari utan måste komma redan i höst. Därför måste också en del besparingar komma i höst. Regeringen kommer därför redan under hösten att återkomma till riksdagen med förslag till både lägre skatter och minskade utgifter. Det är, fru talman, också svaret på Allan Larssons andra fråga, dvs. att det kommer att läggas fram förslag redan i höst om att minska statens utgifter. Fru talman! Sammanfattningsvis är den min uppfattning att läget för både ekonomin som helhet, arbetslösheten och statens budget är värre än anat. Därför krävs det en snabb och kraftfull förändring av den ekonomiska politiken. Med den kursändring som regeringen har lagt fast i regeringsförklaringen kommer problemen att lösas. Det tar lite tid, men det kommer att lyckas. Socialdemokraterna har gjort den svenska ekonomin till ett svart hål. Vi skall fylla det med lönsamma företag som ger riktiga jobb. Detta är grundidén i regeringens ekonomisk-politiska strategi. Jag skall sedan besvara de frågor som har ställts. Allan Larsson frågade först hur vi skall lägga upp politiken för att få majoritet. Mitt svar är mycket enkelt. Precis som socialdemokratiska minoritetsregeringar har gjort kommer vi att lägga fram förslagen i riksdagen. Sedan får de behandlas där på sedvanligt sätt. Allan Larssons andra fråga har jag redan besvarat, dvs. att vi skall genomföra besparingar och skattesänkningar samtidigt -- inga ofinansierade skattesänkningar. Allan Larssons tredje fråga gällde skattereformen. Grundinslagen ligger fast. Men jag måste erkänna att frågan var en aning magstark för att komma från det parti som har brutit en av de grundläggande principerna, nämligen den om den enhetliga momsen. Jag skall emellertid svara på frågan ändå. Vi skall göra en del förändringar för att förbättra för småföretagen och för att se till att vi inte har en kapitalskattenivå som innebär att pengar rinner ut ur landet och att jobben försvinner från Sverige. Vi skall sänka det totala skattetrycket. Till Bert Karlsson vill jag först säga att det är bra att läsa även dementier. I fråga om handikappade har det trumpetats ut på många håll att det blir en reform. Det har dementerats av dem som sade motsatsen. Det är alltså helt självklart att det kommer en handikappreform. Med all respekt för turistnäringen, Bert Karlsson, tror jag faktiskt att det behövs ett mer samlat grepp för att lösa de problem som socialdemokraterna har lämnat efter sig. Slutligen vill jag, fru talman, fråga Allan Larsson en enda sak. Socialdemokraterna lämnar efter sig ett läge där arbetslösheten närmar sig 30-talsnivåer enligt arbetsmarknadsstyrelsens prognoser. Vad har ni för strategi för att lösa dessa problem. Eller tänker ni bara sitta och vänta?

Fru talman! Jag börjar med att ta upp frågan om de offentliga finanserna. 1982 var det när det gäller de offentliga finanserna ett stort underskott -- ungefär 7 % av den samlade produktionen. Så stort var alltså underskottet. Statsfinanserna motsvarade ungefär 12 % av den samlade produktionen. Så såg det ut då. De stora underskotten ledde till räntekostnader för staten. Men genom en hårdhänt utgiftsprövning och också genom den tillväxt som vi uppnådde under 80-talet kunde vi komma till rätta med de problemen. Nu har vi en konjunkturnedgång, och det känns när det gäller statsinkomsterna. Vi har nu ett underskott, och det är exakt lika stort som de räntekostnader som vi har från den period som ni hade ansvaret för. 60 miljarder är den räntebörda som vi betalar för underskotten från den tiden. Det motsvarar ungefär 4 % av bruttonationalprodukten, BNP. Men om vi ser till de offentliga finanserna som helhet och räknar in socialförsäkringssektorn och kommunernas ekonomi, som är ett kommunicerande kärl i många avseenden, har vi ett överskott. Sverige är ett av få länder i det avseendet. Enligt OECDs beräkningar är det Sverige och Japan som nästa år kan visa på överskott i de offentliga finanserna. Det är något annat än det som vi tog över 1982, då de offentliga finanserna visade på ett betydande underskott. Vari består de ekonomiska problem som vi har i dag? Ja, vi har en internationell lågkonjunktur. Men vi har också problem som hänger samman med det sena 80-talets utsvävningar inom finansvärlden. De drev upp utlåningen. De drev upp aktiviteten i ekonomin. De skapade också en lång rad problem. Det skulle vara intressant att höra Anne Wibble säga något om sambanden mellan de problem som vi brottas med och det som hände på den här marknaden. Det var kanske inte politiken utan snarare bristen på åtgärder, i form av att vi inte grep in på detta område, som skapade många av problemen. Det kan vara en viktig nyans i den här diskussionen. Avslutningsvis vill jag säga följande. Anne Wibble talar om arbetslösheten. Men då vill jag framhålla att det unika med Sverige är just detta med att vi inte har gått den europeiska vägen. I Europa har man ju låtit arbetslösheten gå upp till 8 %, eller till 10 %, som det är i de borgerligt styrda länderna Danmark och Finland. Vi har istället satt in aktiva åtgärder för att bekämpa missförhållandena. Vi kommer för vår del att redovisa förslag om hur vi skall fortsätta på den linjen också i Sverige.

Fru talman! Anne Wibble sade som ett svar till mig att det behövs ett samlat grepp för att lösa frågorna kring turistnäringen. Jag förstår ingenting, och jag tror inte att någon annan heller förstår detta. Det skulle vara roligt att veta vad det här greppet innebär. Jag tror att man inom en hel bransch är intresserad av information på detta område. Det finns ytterligare en sak som vi kan göra för att rädda Sveriges ekonomi, och det här kostar heller inte någonting. Det är då fråga om en mycket enkel sak. Det gäller nämnligen att se till att konkurrens införs på dagligvarusidan. När jag förra året startade den här debatten -- och det är kanske en av orsakerna till att ny demokrati finns -- sade jag att det gick att sänka matpriserna med 20 %. Omedelbart sade då de stora grossisterna, naturligtvis, att det inte gick att göra det och att sådant tal var lögn. Jag blir lätt konfunderad när jag nu, ett år senare, hör Hemköpschefen i TV tala om lögn och säga att det går att sänka matpriserna med 20 %. Från ICAs sida sade man vid det här tillfället att det på sin höjd gick att sänka priserna med 1--2 %. Vi har nu sett att det går att sänka priserna. Matprisutvecklingen har ju stått stilla. Men vad är då problemet? Jo, det är faktiskt ni som sitter här. Det är ni som ansvarar för att planmonopolet används på fel sätt. Det är ni som stoppar konkurrensen. Bara under de senaste veckorna har flera projekt i Sverige stoppats. Ett stopp har skett i Sunne där en ICA-handlare och en Ett annat stopp har skett i Strängnäs för två veckor sedan. Vad var avgörande? Jo, en folkpartistisk röst. Och samtidigt säger man att man vill göra något för att sänka matpriserna! Det hela går inte ihop. Man kan sänka matpriserna omedelbart. Men då måste vi ha in nya grossister på marknaden. Vi måste också ha in nya detaljister och fabrikanter. Det sägs ofta att planmonopolet har tillkommit för att skydda konsumenterna. Men det förhåller sig precis tvärtom. Planmonopolet utgör ett hinder när det gäller möjligheterna till fri konkurrens. Från alla partier var vi före valet överens om att vi skulle se till att matpriserna sänktes. Men hittills har inte någon gjort någonting i det avseendet. Det är faktiskt skrämmande att ingen bryr sig om konsumenterna. Matmomsen har sänkts med 5,5 % -- ja, för sådant som man stoppar i munnen. Men en matkasse är faktiskt litet mer än så. Det hela motsvarar en sänkning med 3 %. Om vi inför konkurrens, kan vi omedelbart sänka matpriserna med 20%. Jag förstår inte att det är omöjligt att genomföra. Det kostar ju inte någonting. Här har ni en chans att visa vilken sida ni står på -- konsumentens eller särintressenas. Svaret kan ni själva ge.
Fru talman! Först några ord till finansministern. Vänsterpartiet vill uppmuntra produktion av varor och tjänster, inte spekulation. Där spelar småföretagen en väldigt stor roll. Men småföretagens största bekymmer är faktiskt de storföretag som monopoliserar samt bankernas fär som hindrar småföretag. Vi tycker inte att småföretagarna är konstiga djur som tycker att motståndet finns på helt andra håll. Framför allt gäller det då kanske skattetrycket. Regeringen, och därmed också Anne Wibble, måste tycka att de arbetande människorna är konstiga djur. Dessa skall ju drabbas av allt elände när det gäller regeringens förslag, medan småföretagarna skall gynnas. Det är just det som är problemet. Hur skall det gå att skapa produktivitet bland de anställda i småföretag om de först skall slås i huvudet? Det är ett politiskt problem som den här regeringen länge kommer att få brottas med. Vi har många hemmagjorda problem, säger Anne Wibble. Ja, är det då fråga om interdevalvering, lönesänkningar och ökade klyftor? Man beskyller socialdemokraterna för att ha åstadkommit ett svart hål. Det svarta hålet får de själva ta ansvar för. Men vad är då regeringens och Anne Wibbles recept när det gäller dessa hemmagjorda problem? Ja, hittills har vi bara sett en stor blå ballong. Sedan gäller det löntagarfonderna. Kan det vara vettigt, om vi nu skall gynna produktion av varor och tjänster, att avskaffa löntagarfonderna och dela ut medlen bland allemansfondsspararna i stället för att avsätta medlen till infrastrukturella insatser? Det är en fråga som verkligen måste ställas. Hörnlund aviserade -- som ju har läckt ut -- insatserna som kommer i fråga här? Är det alltså fråga om satsningar på AMS, på infrastrukturen, på utbildning och på ROT-program -- dvs. program för renovering och ombyggnad beträffande en rad offentliga instanser och bostäder? Är det den typen av åtgärder som regeringen föreslår här? Det vore väldigt intressant att få ett svar också på den frågan. Bert Karlsson missade tydligen helt min fråga, som han egentligen bör svara på. Kommer alltså ny demokrati att först gå till attack mot politikerföraktet för att sedan i Sveriges riksdag gynna de partier som säger att politiker inte skall bestämma? Det är just det fenomenet som gör att den här församlingen får utstå så mycket förakt. Man försöker att inför valet ange några löften som man tror marknaden skall uppfylla. Det finns ju de som säger att politiker inte skall bestämma, utan avhända sig detta till marknaden. Där har vi grunden till politikerföraktet. Hur är det, Bert Karlsson? Hur blir det med ny demokrati?

Fru talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag först säga att det faktiskt inte är så att löntagarna kommer att drabbas av något elände med vår politik. Vår politik är den enda som kan ge löntagarna riktiga arbeten. Jag tror att de flesta skulle bli ganska glada över detta. Allan Larsson sade att socialdemokraterna inte har låtit arbetslösheten i Sverige gå upp till europeiska nivåer, dvs. 8--10 %. Jo, Allan Larsson, detta är precis vad den politik som ni har fört under 80-talet leder till. Det framgår med önskvärd tydlighet av arbetsmarknadsstyrelsens senaste prognos. Detta är resultatet av den politik som ni har fört under 80 talet. Det är ett uselt resultat. Skandalöst dåligt. Jag förstår i och för sig att Allan Larsson inte vill diskutera detta, utan söker sig tillbaka till 70-talet. Men nu handlar det faktiskt om 90-talet och vad man skall göra i Sverige nu 1991 för att komma ut ur de problem som den socialdemokratiska politiken har lett till. Arbetsmarknadspolitiken är oerhört viktig. Jag tror inte att vi har några olika åsikter på den punkten. Vi skall sätta in många viktiga åtgärder för att se till att människor inte slås ut från arbetsmarknaden. Men, Allan Larsson, det är faktiskt inte AMS som skapar de riktiga jobben, utan de riktiga jobben skapas i lönsamma företag som vill anställa fler människor därför att de kan sälja fler produkter. Allan Larsson har uppenbarligen inte någon politik för detta, och jag beklagar det. Jag tycker att det är en tragisk fortsättning på tomheten under valrörelsen. Jag kan nämna ett annat exempel på vad den socialdemokratiska politiken under 80-talet har lett till. Dubbelt så många industrijobb försvinner nu under 1990--1992 som skapades under hela perioden 1983--1989. Det är ett steg framåt och två steg tillbaka. Det leder bakåt, Allan Larsson. Detta är vad er politik har åstadkommit. Allan Larsson verkade glad över att det ändå fortfarande är överskott i de offentliga finanserna. Jag ser detta med mer blandade känslor eftersom sparandefördelningen här i Sverige är felaktig. Vi har en situation där den offentliga sektorn står för praktiskt taget allt sparande och där den privata sektorn har noll eller mycket blygsamt sparande. Det är något bättre nu efter skattereformen, men fortfarande ganska litet. Detta är en i längden ohållbar fördelning av det privata sparandet eller av det totala sparandet. Det leder till att man urgröper det privata ägandet. Därigenom underminerar man förutsättningar för att ha privata företagare i landet. Privata företag är, åtminstone enligt min mening, den enda förutsättning som faktiskt kan ge en expansion och en välståndsökning i den svenska ekonomin och därmed också stigande inkomster och fasta jobb för oss som vill bo och jobba i Allan Larsson tog upp kreditpolitiken, och jag skall gärna kommentera den och vad som händer på kreditmarknaden nu. Sanningen är den att det inte är någon slags osolidarisk destruktiv verksamhet från affärsbanker eller andra som skapat problemen i dag på kreditmarknaden. Det är i själva verket en dålig ekonomisk politik. Jag är ledsen att behöva upprepa detta, men det som har hänt är en kombination av effekterna av hög inflation under 80-talet, av en lånebaserad ekonomi och av det gamla skattesystemet, som ändrades för sent. Ansvaret för att dessa tre företeelser har funnits under stor del av 80-talet åvilar faktiskt den part som hade regeringsansvaret under den tiden, dvs. Allan Larssons parti. Det går inte att krypa från det ansvaret. Fru talman! Får jag till slut säga att vi under valrörelsen hade debatter om s.k. hemliga planer, som jag trodde att socialdemokraterna hade för hur man skulle lösa de ekonomiska problemen. Jag har nu haft tillfälle att titta i Allan Larssons skrivbordslådor. Jag måste med beklagande konstatera att det inte fanns någonting. Det var helt tomt. Jag hade faktiskt fel, ni hade inga hemliga planer. Man kan göra olika tolkningar av detta. Att planerna var så hemliga att Allan Larsson tog dem med sig när han städade och gick. Eller att de var så hemliga att de inte fanns. Av det anförande som Allan Larsson har hållit här i dag tvingas jag åtminstone preliminärt dra den slutsatsen att dessa planer var så hemliga att de inte existerar ens i huvudet på den förre finansministern. Min fråga kvarstår därför. Jag har snällt svarat på alla frågor som har ställts. Jag har ställt en enda fråga till Allan Larsson om vad socialdemokraterna har för slags ekonomisk-politisk strategi för att komma till rätta med tillväxtproblemen och sysselsättningsproblemen under 90-talet. Jag skulle gärna vilja ha ett svar, eftersom jag tror att den politik som innebär att man bara sitter och väntar är i högsta grad ansvarslös. Den har inga förutsättningar att leda till att människor i Sverige får det bättre.

Fru talman! Nej, Anne Wibble, Sverige har inte och skall inte ha en arbetslöshet på den nivå som man har i borgerligt styrda länder. Fråga gärna AMS om en jämförelse mellan dessa länder och återkom, så skall vi resonera om detta. Det förhåller sig inte så som Anne Wibble säger. Vad är den ekonomisk-politiska strategin? Ja, vi har problem som jag har redovisat. De hänger samman med den starka överhettning som skedde i slutet av 80-talet. Bakom den låg den utveckling som vi har haft i finansvärlden och som vi inte är ensamma om. Den har även inträffat i andra länder. Titta på våra grannländer som har liknande problem. Det ger anledning till litet eftertanke om hur hela systemet har fungerat. Men vad är det för strategi som vi har tillämpat? Ekonomiska politik är inte några enkla klipp, utan samordnade insatser över ett brett fält och uthålliga under lång tid. Det är en svår operation som vi har inlett under det gångna året att på en och samma gång få bukt med kostnadsstegringarna och inflationen och att ge ekonomin en ny inriktning. Med en ny inriktning menar jag att det gäller att stärka den utlandskonkurrerande delen av ekonomin. Det har därför varit nödvändigt att hålla igen på den inhemska konsumtionen och skapa utrymme för den utlandskonkurrerande sektorn. Det är ett arbete som är väl känt. Det gäller bl.a. stabiliseringsavtalet, finanspolitiken som stramats åt för att skapa utrymme för expansion i näringslivet, skattesystemet och ersättningen av Gösta Bohmans valutakorg med ecuanslutningen, som tog bort spekulationen och skapade räntesänkning, den mest kraftfulla satsning som vi någonsin gjort på kompetensutveckling -- bl.a. via arbetsmarknadspolitiken, satsningarna på de offentliga investeringarna. Det är angeläget att de drivs vidare med stor kraft. Pengarna finns, se till att de kommer i arbete! Det har även gällt avregleringen av jordbruket för att få ned inflationen. Jag hoppas att Anne Wibble står på sig när det gäller gränsskyddet och inte låter jordbruksministern föra tillbaka utvecklingen på det området. Det har gällt den långsiktiga inriktningen av Europapolitiken som skapar förutsättningar för investeringar i Sverige, och en långsiktig energipolitik. Detta är exempel på vad vi har gjort. Låt mig avslutningsvis få citera vad tidningen Affärsvärlden skrev veckan efter valet om utgångsläget för den nya regeringen: ''Den snabba och kraftiga dämpningen av löne och prisökningstakten innebär att försämringen av konkurrenskraften bromsas upp. Det bör innebär att den svenska ekonomin har ganska goda förutsättningar att haka på den internationella konjunkturuppgången. - Den som om tre år säger att det var den borgerliga regeringens förtjänst att ekonomin åter började växa kommer därför att ha fel.'' Så säger Affärsvärlden, och det kan vara en bra utgångspunkt för den fortsatta diskussionen.

Fru talman! Man lär sig i riksdagen: antingen får man inga svar på sina frågor eller också är svaren obegripliga. Anne Wibble svarade inte på min fråga om vad ett samlat grepp på turistnäringen betydde. Förre finansministern är helt fantastisk. Han står och kritiserar den nya regeringen för arbetslösheten som han själv har skapat, i turistnäringen bl.a. -- 20 000 arbetslösa har vi fått i turistnäringen på grund av en moms som man på förhand visste skulle få den effekten. Det är ganska fantastiskt. En annan fråga, som kanske inte direkt har att göra med det här avsnittet av debatten men som ändå har med det att göra, är vår flyktingpolitik. Den kostar oss mycket pengar. Självklart tror jag att ingen svensk tycker att det är fel att vi hjälper flyktingar, men när det slösas med pengar tror jag att alla blir förbannade. Tyvärr går det ut över flyktingarna. Det är vår flyktingpolitik som har skapat den senaste tidens främlingsfientlighet. Jag tror inte att skolungdomarna är speciellt rasistiska, men de är förbannade på systemet, och det är just det man måste ändra. Det är inte rimligt att ha flyktingar i läger i flera år. Det kostar oerhört mycket pengar, och det är fel. Vi måste se till att korta köerna, för det skulle innebära en oerhörd besparing, på hundratals miljoner. Vi måste naturligtvis se till att vidta åtgärder mot de kriminella elementen, både när det gäller främlingsfientligheten och när det gäller de kriminella element som kommer in i landet. Det här är mycket viktiga frågor. Vi har tagit upp dem gång på gång, men varje gång vill ingen prata om detta, utan i stället anklagar man oss för att vara rasistiska. Jag tror att jag är en av de få politiker som har kontakt med flyktingarna på ett naturligt sätt. I går besökte jag en flyktingförläggning tillsammans med ett TV-team. I Rapport i dag kan ni se hur flyktingar behandlas: 25 personer i ett rum, ingen värme, inget vatten, inga toaletter. Jag tror ingen svensk hade velat bo där en endaste dag. Ändå slösas det bort miljoner efter miljoner utan att någon gör någonting. Vi kräver att riksrevisionsverket nu ser över det här. Det är just det här som skapar rasismen i Sverige. Den har ekonomisk grund och har inte att göra med om människor är svarta, vita eller gula.

Fru talman! Bert Karlsson lär sig snabbt. Han är snart en kandidat för regeringen. Han ställer frågor och klagar på att han inte får svar men svarar inte på de frågor han själv får. En typisk politiker för förakt med andra ord, ett ämne framöver. Riktiga jobb skall vi ha, säger Anne Wibble. Naturligtvis, men vad är då regeringens recept för riktiga jobb? Var skall de finnas någonstans i den konkurrensutsatta industrin? Var skall de finnas i hemmamarknadsindustrin? Är det den interna devalveringen, är det lönesänkningar eller vad är det för recept? Ni lämnar den kraft som egentligen skall öka produktiviteten och förnya svenskt arbetsliv därhän. De människorna vill ni bestraffa med ökade avgifter för arbetslösheten och vid sjukdom. Tror ni verkligen på att det blir riktiga jobb, om ni lämnar hela denna resurs därhän? Jag är säker på att det inte blir några. Produktivitetsutveckling behöver vi ju. Därför är det nödvändigt med en helt annan arbetsmiljö och en helt annan kunskapsnivå i vår produktion. Men jag ser inte många förslag från regeringens sida. Visst skall vi ha lönsamma företag. Vi kan inte ha företag som går med förlust, självklart inte. Men det som löntagarfondsdebatten en gång handlade om var: Var någonstans skall vinsterna investeras? Vem skall bestämma hur vinsterna används? Skall de gå till spekulation? 80-talet är väl inget bra exempel för regeringen på hur företagen har tagit sitt ansvar, t.ex. för att utnyttja devalveringsvinsterna. De som fick vinsterna av den socialdemokratiska regeringens devalvering har mycket grovt missbrukat sitt ansvar. Nu säger den nya regeringen att det är de som skall investera och lösa problemen och skaffa fram jobben. Jag tror att det är en illusion. Arbete åt alla måste vara ett överordnat mål. Då krävs det både regionalpolitiska insatser och AMS-insatser. Jag ser positivt på att människor som i dag drabbas av minskad sysselsättning, t.ex. vid ASSI i Norrbotten, tar saken i egna händer, ställer upp och kämpar för sina intressen. Det kan t.o.m. påverka en borgerlig regering. Det måste göra det. Människors kraft är starkare än de krav som kommer från Svenska arbetsgivareföreningen.

Fru talman! Till Bert Karlsson vill jag säga att jag menar inte att man skall ta ett samlat grepp över varje särskild näring. Inte ens turistnäringen kräver en våldsamt speciell politik, utan min uppfattning är att man måste ta ett samlat grepp över hela den ekonomiska politiken. Vi skall inte ha en särskild politik för olika branscher, för det skulle bli en planmässig, socialistisk politik, och det strider mot den uppfattning som vi har. Särskilt bör man undvika mycket bestämda skattelättnader för vissa branscher, även om vissa riksdagsmän råkar vara verksamma just där. Det som gjorts under 80-talet och som Allan Larsson omnämner som bra har gjorts under det sista året, kan man säga, av de nio socialdemokratiska regeringsåren. Det är i allt väsentligt förslag som under flera år dessförinnan fördes av fram av folkpartiet liberalerna och andra borgerliga parter. Det är självklart bättre att detta har gjorts än att det inte hade gjorts. Jag har sagt det många gånger, och jag skall gärna upprepa det i varenda debatt. Men, Allan Larsson, kärnpunkten är faktiskt att detta inte räcker. Om man efter att ha gjort de här i och för sig riktiga och förnämliga insatserna bara sätter sig ner och slår sig till ro, med armarna i kors, kommer det inte att bli någon bra utveckling under 90-talet. Vi kommer att fortsätta att tappa jobb. Vi kommer att få vårdköer som växer och problem inom äldreomsorg och barnomsorg. Vi kommer inte att få de resurser som krävs för ett stigande välstånd för landets invånare. Om socialdemokratin inte förstår att att Sverige har ekonomiska problem, inte förstår att det nu finns ett svart hål som är en följd av den politik som ni har fört under många år, då beklagar jag uppriktigt. Jag hoppas att det ändå finns en förutsättning för att ni skall börja tänka litet mer konstruktivt, så att vi kan få en konstruktiv debatt om den ekonomiska politiken. Den strategi som vi kommer att genomföra bygger på tanken att det inte är vi politiker som skapar tillväxten eller jobben, utan vi skapar förutsättningar för tillväxt och expansion hos de privata företagen. Det är det vi skall göra. Vi skall genomföra skattesänkningar, vi skall genomföra utgiftsminskningar och förändringar i transfereringssystemen. Vi skall införa mer av konkurrens, framför allt inom den offentliga sektorn naturligtvis. Vi skall genomföra förbättringar av infrastrukturen och förbättringar av kvaliteten och kvantiteten i fråga om utbildning och forskning, och vi skall självklart ta bort alla de socialistiska fonderna. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att därmed har jag också besvarat frågan om inre devalvering. Någon sådan skall vi inte göra. Den politik som är fastlagd från regeringens sida i regeringsförklaringen och som kommer att presenteras utförligare i proposition under hösten är enligt min uppfattning den enda möjliga strategin för att faktiskt rädda Sveriges ekonomi från det svarta hål som ni socialdemokrater har skapat.

Fru talman! När jag 1979 första gången valdes till riksdagsman, blev jag av dåvarande ekonomiministern Gösta Bohman placerad som partiets främste talesman i finansutskottet. Där har jag suttit sedan dess. Det ger mig anledning att hälsa förre finansministern Allan Larsson, nye utskottsordföranden Per-Ola Eriksson m.fl. välkomna till arbetet med den ekonomiska politiken här i riksdagen. Det ger mig också anledning till en liten återblick på de gångna tolv åren. De borgerliga regeringarna kring 1980 präglades ännu av interventionistiska tankegångar i Keynes anda. Men utomlands skedde en tydlig förskjutning mot mer av marknadsekonomi, symboliserad av Margaret Ronald Reagans som president 1980. Lösenorden blev minskade offentliga utgifter, sänkta skatter och avreglering samt en stram penningpolitik som främsta vapen i kampen mot inflationen. Under hela 1980-talet strävade vi moderater efter att få till stånd en motsvarande omläggning av den ekonomisk-politiska kursen för Sveriges del. Trots nio år i opposition har vissa framsteg kunnat nås. Mest notabelt är detta på kredit och valutapolitikens område. Med riksbankens beslut att slopa förbudet mot indexlån häromveckan försvann en av kreditregleringens sista rester. Av valutaregleringen återstår endast vissa av kontrollskäl betingade begränsningar i kapitalrörelsernas frihet, vilka lär få avskaffas när vi anpassar oss till regelverket inom EG. Kronans anknytning till ecun i maj får betecknas som ett slutsteg i denna utveckling. Möjligheten att korrigera en alltför snabb inhemsk kostnadsstegring med devalveringar är därmed stängd, och det är nog gott och väl. Men tänk om detta steg tagits vid mitten av 1980-talet, när vi moderater först förde fram förslaget! Då hade den ekonomisk-politiska kursomläggningen framtvingats tidigare, och vi hade sluppit senare års inflationstoppar, räntechocker och panikpaket. Även i andra avseenden har förslag som vi moderater länge var ensamma om vunnit bifall. Det gäller t.ex. frågor som kommunalt skattestopp, betalningar till och från staten samt statens lokalförsörjning. Men på det finanspolitiska området har vi inte varit lika lyckosamma. På utgiftssidan har det blivit mer av utflyttningar ur statsbudgeten och mindre av besparingar än vad vi skulle ha önskat. Och framför allt skedde budgetunderskottets förvandling till överskott genom att skattetrycket skärptes från 50 till närmare 58 % av BNP, vilket onekligen gör Sverige unikt -- det kan man hålla med förre statsministern om -- men ingalunda värt att efterlikna. I skydd av superdevalveringen 1982 och den internationella konjunkturuppgången kunde svagheterna i den av den socialdemokratiska regeringen förda politiken länge döljas. Men under senare år har tillväxten först försvunnit och sedan blivit negativ. Industrins produktion och investeringar rasar, vilket bl.a. framkallar en snabb uppgång i arbetslösheten. Då skall vi komma ihåg att vad som förefaller bli en kraftig nedgång i byggsektorn ännu inte har mycket mer än inletts. Oron på de finansiella marknaderna hotar att skapa en negativ växelverkan med produktionslivet, som ytterligare fördjupar krisen och som på det viset gör riskerna större än de problem som den nya borgerliga regeringen mötte 1976. Tvärtemot vad Allan Larsson har försäkrat sedan i våras är någon vändpunkt ännu inte i sikte. De förbättringar han har pekat på -- den lägre inflationstakten och den långsammare försvagningen av den yttre balansen -- är i själva verket ett slags svaghetstecken, som avspeglar den osedvanligt låga aktivitetsnivån i ekonomin. Sverige gick tidigt in i nedgången, men för oss kommer det att ta längre tid än för andra länder att komma ut ur den. Egentligen är det fel att tala om lågkonjunktur. Vad vi nu genomlider är en strukturell kris. Det duger således inte att försöka vänta ut de dåliga tiderna för att sedan haka på en efterfrågeökning utomlands. I stället gäller det att snabbt och kraftfullt angripa de strukturproblem som den förra regeringen i sin förlitan på den tredje vägens politik försummade att ta itu med. Det var syftet med det moderat-liberala programmet ''Ny start för Sverige''. Under valrörelsen var det påfallande hur detta stod i centrum för debatten om den ekonomiska politiken. Andra partier, inkl. det dåvarande regeringspartiet, angav i stor utsträckning sina avsikter med utgångspunkt från våra planer. Eftersom uppslutningen på den borgerliga sidan i princip visade sig vara god är det följdriktigt att tankegångarna bakom och innehållet i detta program också genomsyrar regeringsförklaringen. Vid sidan av anslutningen till det pågående integrationsarbetet i Europa är den viktigaste enskilda frågan för den ekonomiska politiken att sänka Sveriges rekordhårda skattetryck. Avståndet till det land som är näst värst på detta område, nämligen Danmark, är nu nästan 10 procentenheter som andel av BNP. Ner till genomsnittsnivån inom OECD är det nästan 20 procentenheter. Det är naturligtvis inte så att EG tvingar oss, när Sverige blir medlem, att sänka vårt skatteuttag. Däremot kommer verkligheten i ett gränslöst Europa att göra det. Det är många skatter som behöver sänkas. Vi måste inrikta oss på att ta de mest skadliga först. Det är också en prioritering som kan utläsas ur regeringsförklaringen. De höga skatterna på sparande och företagande har redan framkallat en flykt utomlands. Särskilt angeläget är det att förbättra de mindre företagens villkor. Löntagarfondernas avveckling är en viktig symbol för det nya näringsklimat som skall återge Sverige ställningen som en ledande industri och välfärdsnation. Kravet på sänkt skattetryck förutsätter att de statliga och kommunala utgifterna begränsas. Det gäller inte minst att minska rundgången mellan skatter och bidrag. Målsättningen måste vara att var och en skall kunna leva på sin lön eller sin pension utan att behöva extra stöd från det allmänna för att klara sig. Det blir också nödvändigt att fortsätta arbetet med att avreglera Sverige. Ansträngningarna måste breddas till bl.a. arbetslivet, boendet och barnomsorgen. Detta är områden som mera direkt berör människornas vardagsliv än vad t.ex. kreditoch valutapolitiken anses göra. Det hindrar inte att de penningpolitiska frågorna framstår som viktiga även i fortsättningen. De har en nyckelroll i kampen mot inflationen, som ingalunda är avslutad därför att de aktuella prisökningarna under intryck av den kraftiga ekonomiska avmattningen är så beskedliga. I detta sammanhang är det angeläget att driva på utvecklingen mot ett ökat oberoende för riksbanken. Viktigt från denna synpunkt är att posten som riksbankschef inte har bytt innehavare i samband med regeringsskiftet. Det har inte uppmärksammats, men det är en konsekvens av en ändring som har gjorts beträffande mandatperioden och sättet att utse riksbankschef på. Med den gamla ordningen skulle riksbankschefen i och med regeringsskiftet ha fått bytas ut mot en företrädare för den borgerliga sidan. När vi dessutom har kopplat bort kanslihuset från riksbanksfullmäktige blir det en viktig uppgift för finansutskottet och riksdagen att dra upp riktlinjer för den kredit och valutapolitik som det ankommer på riksbanken att under stor självständighet utöva. Fru talman! Sverige befinner sig i en ekonomisk kris, i stor utsträckning orsakad av den förra regeringens förkärlek för högskattepolitik, offentlig utgiftsexpansion och regleringar. För att ta oss ur problemen blir det nödvändigt att slå in på den kurs mot mera marknadsekonomi som andra industriländer -- och för den delen numera även flertalet östländer -- redan har beträtt. Detta är också inriktningen bakom ''Ny start för Sverige'' och den borgerliga regeringsförklaringen. Jag hälsar företrädare för de socialistiska partierna välkomna att under mandatperioden diskutera den ekonomiska politikens utformning från denna utgångspunkt.

Fru talman! Sverige befinner sig i en kraftig ekonomisk nedgångsperiod, som saknar motstycke under efterkrigstiden. De ekonomiska problemen är inte främst konjunkturellt utan strukturellt betingade. För att hantera den ekonomiska nedgångens följdverkningar, bryta stagnationen och vända utvecklingen behövs kraftfulla åtgärder. Mot den bakgrunden är dagens ekonomiska debatt viktig, den första under mandatperioden. Nu anslås tonen för det fortsatta arbetet. I regeringsförklaringen slås fast att det är regeringens avsikt att, där så är möjligt, här i riksdagen eftersträva en bred förankring av politiken. Jag vill -- i egenskap av nyvald ordförande i finansutskottet -- ge ett, men väsentligt, besked om min syn på utskottsarbetet. En konstruktiv opposition kommer i finansutskottet att möta företrädare för regeringspartierna med en öppen attityd. Jag vill som ordförande söka bidra till och verka för ett konstruktivt samarbetsklimat och breda lösningar. För övrigt ber jag att få tacka Lars Tobisson för välkomsthälsningen. Fru talman! Den ekonomiska avmattningen i Sverige är på många sätt allvarligare än vad något parti här i riksdagen förutsåg då riksdagen åtskildes för sommaruppehåll. Nedgången är djupare och kommer att vara mer tidsmässigt utdragen. Den är inte begränsad till några enstaka branscher. Alla konkurrensutsatta sektorer är på väg ned. Den negativa utvecklingen är till stor del hemmalagad. I år möter dessutom företagen en internationell konjunkturdämpning, samtidigt som den inhemska efterfrågan utvecklas mycket svagt och investeringarna negativt. Konjunkturinstitutets senaste barometer visar på en fortsatt dämpning av företagens förväntningar. Institutet skriver i sin höstrapport att inga tecken ännu finns på en nära förestående vändning i industrikonjunkturen. Svag lönsamhet, lågt kapacitetsutnyttjande och hög realränta innebär att investeringarna även nästa år kommer att falla. Den vändning i industriproduktionen som så småningom kommer leder inte automatiskt till fler jobb. En ökad efterfrågan kommer i stället att tillgodoses genom bättre kapacitetsutnyttjande och minskade lagerinvesteringar. Situationen på arbetsmarknaden inger oro, vilket tidigare talare har varit inne på. Trots ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder har den öppna arbetslösheten fördubblats på ett år. Arbetslösheten kommer, enligt AMS prognos, att stiga ytterligare under det närmaste året. Det vore olyckligt om Sverige skulle få ett stort kollektiv långtidsarbetslösa. I andra europeiska länder har det visat sig vara mycket svårt att utifrån en sådan situation åter minska arbetslösheten. I arbetsmarknadsbilden ingår också stora regionala skillnader, som riskerar att förstärkas. En ny flyttvåg från glesbygdsområden till storstadsområden måste undvikas. Regeringsförklaringen anger att en av de fyra stora uppgifterna under den kommande mandatperioden är ''att bryta den ekonomiska stagnationen och att lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige''. Det centrala målet för regeringens ekonomiska politik blir, återigen med regeringsförklaringens ord, ''att återvinna utvecklings och tillväxtkraften i svensk ekonomi''. För centern är målet självklart. Sverige skall återföras till en tätposition bland världens industrinationer. Företagen skall blomstra, utvecklas och skapa nya jobb. Målet är långsiktigt, och därför kommer inte de goda resultaten snabbt och lättvindigt utan successivt. Vägen kommer att bli mödosam, kantad med kullerstenar och hinder, men vi har insikten om problemen, behovet av åtgärder, och övertygelsen att kunna vrida utvecklingen rätt. Nu behövs ett långsiktigt arbete. Enkla medel, t.ex. devalvering genom nedskrivning av den svenska kronan, är av flera skäl en väg som är stängd. Det är helt enkelt så att de snabba klippens och Alexanderhuggens tid nu är förbi. Lika litet som enkla åtgärder fungerar, lika ohållbart är det att sitta overksam och vänta på en internationell konjunkturuppgång. Vi måste här hemma i Sverige bidra på vårt sätt till att vrida utvecklingen rätt och genom olika åtgärder skapa bättre konkurrenskraft i svenskt näringsliv och råda bot på de besvärande arbetslöshetsproblemen. Grundläggande i den ekonomisk-politiska strategin måste vara en ny syn på enskilt ägande, företagande och sparande. En fungerande marknadsekonomi med sociala och miljömässiga ramar måste främjas. Det ger den bästa basen för en stark utveckling av ekonomin. Grundläggande måste också vara en stram finanspolitik. Inflationen måste permenant ned till en internationellt konkurrenskraftig nivå. En stram finanspolitik främjar en nödvändig trovärdighet för den svenska valutakursen. Strukturella reformer som successivt förbättrar tillväxtbetingelserna och ekonomins funktionssätt måste genomföras. Dit hör bl.a. en ökad satsning på infrastruktur; vägar, järnvägar samt utbildning och forskning. Dit hör också en genomgripande förnyelse av den offentliga sektorn, inriktad på en fortsatt generell välfärdspolitik men med betydligt mer av mångfald och valfrihet. Dessutom behövs ett bättre klimat för näringslivet. Villkoren för småföretagen måste förbättras och nyföretagandet stimuleras. Genom en god tillgång på riskkapital, lägre skatter och arbetsgivaravgifter samt enklare regelverk, inte minst för småföretagen, kan en ny företagsstruktur och nya jobb skapas. Småföretagen har som bekant den största potentialen för att skapa ny produktion och nya arbetstillfällen. Den mest grundläggande och långsiktiga förändringen är emellertid att forma ett samhälle med frisk luft och rent vatten, levande sjöar och skogar -- att skapa det som FN benämner ''en hållbar utveckling''. Genom miljöavgifter, miljöoch energiskatter måste produktionen styras mot ett effektivt resursutnyttjande som i sin tur skapar en god miljö. Fru talman! Centern gick i år till val på krav om bl.a. sänkt skatt på mat, persontransporter och turism, bättre villkor för småföretagen och förstärkt grundtrygghet. Dessa krav omfattas nu av hela den nya fyrpartiregeringen. I regeringsförklaringen nämns ett antal angelägna reformer. Det är viktigt att komma ihåg att reformer behövs också i en tid av förändring, även om vi har ekonomiska problem. Samtidigt finns ett behov av sänkt skattetryck, och sänkt skattetryck måste eftersträvas. Reformer och sänkt skattetryck skall åstadkommas inom ramen för en stram finanspolitik genom minskade offentliga utgifter. Dessutom kommer avvecklingen av löntagarfonderna och försäljningen av statliga företag att frigöra stora resurser. Under de närmaste åren kommer statsbudgeten att belastas med kostnader för den ökande arbetslösheten, men det får inte hindra att åtgärder sätts in. Låt oss inte glömma att bakom statistiken, de kalla siffrorna om arbetslösheten, finns tragedier för människor, orter och bygder. Arbetslöshet är också dålig samhällsekonomi -- ett slöseri med resurser. Vi skall inte återvända till 1970-talets akutmottagningar. Men genom en aktiv och framåtsyftande arbetsmarknads och regionalpolitik skall arbetslöshetens sociala verkningar lindras och goda utvecklingsförutsättningar skapas i alla delar av landet. Fru talman! Sverige har ju halkat efter bland industrinationerna. En omläggning av kursen i den ekonomiska politiken är nödvändig. Det handlar nu om att förändra, förnya, förstärka och skapa en framtid i utveckling för Sverige. Förändra för att korrigera det som gått snett. Förnya den ekonomiska politiken och bygga nytt. Förstärka och ge näringslivet bättre konkurrenskraft, i synnerhet de mindre företagen. Med en sådan inriktning kan en framtid i positiv utveckling skapas i hela vårt land.

Fru talman! Utgångspunkten för vår debatt är regeringsförklaringen. En regeringsförklaring som på ett realistiskt, ansvarsfullt och socialt engagerat sätt pekar på en väg ut ur de stora ekonomiska problem som Sverige för närvarande brottas med. Det är inte den tredje vägen, det är inte en lättsam och behaglig väg. Det är en väg som kräver ansträngningar och uppoffringar, men som kommer att föra Sverige ut ur den återvändsgränd som socialdemokraterna fört oss in i. Och vi vet från vår vardag att det inte finns några lättsamma lösningar på svåra problem. Framgång och goda tider föregås alltid av arbete och ansträngning. Det är en sådan period vi svenskar har framför oss. Att de ekonomiska problemen är allvarliga har flera talare före mig varit inne på. Tyvärr blir en sådan här ekonomisk debatt lätt litet abstrakt och kan många gånger upplevas som långt bort från människors vardag. Men studerar man den senaste AMS-prognosen, som pekar på att 215 000 människor redan inom ett år blir öppet arbetslösa, och inser att det bakom varje siffra i statistiken finns en människa av kött och blod, ofta med familj att försörja, då får ekonomisk politik den mänskliga dimension den skall ha. Fru talman! Kds har i den fyrklöverregering som nu tillträtt fått tre viktiga ministerposter. Biträdande utrikesminister med ansvar för biståndspolitiken, kommunikationsminister och civilminister. Dessa tre ansvarsområden har viktiga kopplingar till den ekonomiska politiken. Biståndspolitiken handlar om internationell fördelningspolitik, om solidaritet med människor som saknar livets nödtorft. En fungerande ekonomi är en förutsättning för att kunna öka ambitionerna när det gäller u-landsbiståndet. Den nya regeringen vill, förutom att slå vakt om enprocentsnivån, successivt lyfta ut de asylkostnader som för närvarande täcks av biståndsmedel. Därutöver kommer insatserna till Baltikum och Östeuropa. Den här regeringen har således en högre ambitionsnivå än vad den gamla socialdemokratiska regeringen hade. Bara detta exempel visar att socialdemokratin långt ifrån har någon ensamrätt på begrepp som omsorg, rättvisa och solidaritet. Snarare är det i praktiken tvärtom. För att klara av att ge våra äldre, sjuka och handikappade en bättre omsorg krävs det att vi tillsammans får samhällets kaka att växa. Det förutsätter en ökad produktivitet i hela samhällsekonomin. För att åstadkomma detta är det viktigt att nedbringa skattetrycket och reformera den offentliga sektorn. Nu hävdar våra socialistiska vänner att skattetrycket inte behöver sänkas. Det var för övrigt också det enda ''vallöfte'' de med någon form av trovärdighet kunde förfäkta i valrörelsen. Vi i kds ser skattenivåer och skattetryck som en svår men viktig avvägning mellan sociala ambitioner, människors rättmätiga önskan att ta ansvar för sina egna pengar och behoven av att ha en fungerande och effektiv ekonomi. Självfallet kan vi diskutera vad som är ett lagom skattetryck. Men vi är ju alla numera övertygade om att ett socialistiskt samhälle, där staten tar hand om alla pengar som människor arbetar in, är ett samhälle med en ineffektiv ekonomi. T.o.m. vänsterpartiet verkar vara inne på samma spår. I logikens namn måste vi då inse att vi någon gång passerar den punkt där skattetrycket blir så högt att ekonomin inte längre fungerar effektivt. Nu har vi i årtionden haft en trend av skattehöjningar under socialdemokratisk ledning. Någon gång måste vi väl ändå inse att taket nås då skadan av skattehöjningar överväger nyttan med pengarna som kommer in. Vi kristdemokrater tror att vi nu behöver en trend av skattesänkningar för att få bättre fart på ekonomin. Min fråga till socialdemokraterna och vänsterpartiet är därför: När tror ni att skattetaket är nått? Ser ni inga effektivitetsproblem med det skattetryck och de skattesatser som gäller för närvarande? Fru talman! Fyrklöverregeringen hävdar i sin regeringsförklaring att den stora uppgiften blir att ''bryta den ekonomiska stagnationen och lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige''. Att säga sig vilja föra en tillväxtfrämjande politik blir lätt en klyscha, en paroll som väcker positiva känslor hos många medan andra tycker att det luktar miljöförstörelse och ökad stress i arbetslivet. Låt oss först konstatera att en stagnerande ekonomi, eller som vi just nu upplever, en ekonomi som krymper, är en ekonomi som har svårt att skapa arbeten till ungdomar och ge värdebeständiga pensioner åt våra gamla. ATP systemets överlevnad är exempelvis helt beroende av att ekonomin växer med 2 % per år. En ekonomisk politik som syftar till en långsiktig och uthållig tillväxt förutsätter en hög ambitionsnivå inom miljöpolitiken. Genom att integrera miljöpolitiken med den ekonomiska politiken, bl.a. genom miljöavgifter, kan ekonomisk utveckling inte bara förenas med en god miljö, utan också främja en bra livsmiljö för människor. En tillväxtfrämjande politik handlar framför allt om att vi genom gemensamma ansträngningar försöker använda de resurser vi har på ett bättre sätt än tidigare. Detta gäller inte minst den mänskliga resurs som vi tillsammans utgör. Tillväxten skapas alltså genom att vi alla gör så bra ifrån oss som möjligt i våra arbeten, vilken roll vi än befinner oss i, vilka anlag och färdigheter vi än har. Att utveckla de mänskliga resurserna handlar också om att förbättra utbildningssystemet. Kunnigare människor gör att vi kan tillverka saker som människor behöver på ett billigare, energisnålare och bättre sätt än tidigare. En bra arbetsmiljö gör att vi fungerar bättre på jobbet och därför presterar bättre. Ett annat exempel på hur tillväxten kan främjas är en skattepolitik som gör att människor upplever det meningsfullt att ställa upp litet extra på jobbet när det behövs och som gör att man kan få något tillbaka om man vågar satsa litet pengar i ett riskfyllt projekt. Att främja tillväxten handlar också om att bygga ut och utveckla vår infrastruktur. Då är vi inne på det andra viktiga området som kds fått ansvaret för; kommunikationerna. En upprustning av infrastrukturen stärker Sveriges konkurrenskraft och skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling. Järnvägar, vägar och telekommunikationer måste byggas ut för att Sverige fullt ut ska kunna delta i integrationen i Europa. Men även av miljöskäl och regionalpolitiska skäl är utbyggda kommunikationer av mycket stor strategisk betydelse. Som västerbottning lägger jag gärna litet extra tyngd bakom just det sistnämnda. Förutom medel till det som socialdemokraterna påbörjade under förra mandatperioden måste ytterligare pengar tas fram under 90-talet för investeringar i infrastruktur. Dessa medel kan bl.a. Det är kort sagt bättre att staten bygger fler järnvägar än att den skall fortsätta äga och driva hamburgerrestauranger, hotell och blåbärssoppefabriker. Flera årtionden av försummelser på infrastrukturens område måste nu tas igen. Det tredje ansvarsområdet kds fått är civildepartementet. Detta departement ansvarar för det civila samhället; folkrörelserna, kyrkorna, ungdomsfrågorna. Civilministern möter i sitt arbete frågor som rör människors inre tänkesätt, moraluppfattning, idealitet, engagemang osv. Här rör vi oss på ett viktigt område som är starkt förknippat med den ekonomiska utvecklingen, nämligen att en fungerande marknadsekonomi behöver en etisk förankring för att inte urarta. Marknadsekonomins civilrättsliga grundval är frivilliga, ofta informella, avtal mellan självständiga aktörer. Hederlighet och personligt ansvarstagande är viktigt. Det underlättar ekonomins funktionssätt och leder till att effektiviteten i ekonomin ökar. Ett växande problem är därför den allmänna försvagningen av det etiska medvetandet och rättsuppfattningen som sker i vårt samhälle. Vi ser det i finanskrascherna, i den ekonomiska brottsligheten, deklarationsfusket, stölderna på arbetsplatserna och den ökande bristen på förtroende för varandra i affärslivet. En sund marknadsekonomi förutsätter en gemensam etisk grund där personligt ansvarstagande och hederlighet betonas. Det är en uppgift för skolan att förmedla sådana värderingar. Men denna process måste också förstärkas genom att familjerna får bättre förutsättningar att fungera och förmedla positiva normer. Fru talman! Jag har i mitt anförande försökt ange några viktiga principiella riktlinjer för den ekonomiska politiken. Just kopplingen mellan etik och ekonomi är en aspekt som vi kristdemokrater vill lyfta fram, tillsammans med andra mer konkreta ekonomisk-politiska åtgärder. Vi är övertygade om att det är bara genom ett sådant helhetsperspektiv som vi har möjlighet att lösa 90 talets stora och svåra problem.

Herr talman! De anföranden som Allan Larsson och Hans Gustafsson här har hållit visar en intressant sak, och det är att försöken till skönmålning av det ekonomiska läget nu är borta. Valutgången bekräftade riktigheten av den bild som bl.a. vi moderater tecknade. Vi skälldes då för att svartmåla. Jag vill påstå att det var en korrekt bild vi gav. Vi kommer, tyvärr, att få se en utveckling som kanske t.o.m. blir mer besvärlig än den som vi förmådde beskriva i förväg. Det var inte roligt att i valrörelsen uppträda i den rollen och beskriva kommande problem, men det var nödvändigt. Annars hamnar man i situationen att man inte föreslår de åtgärder som krävs; det blir för få och fel insatser som planeras. En av de få skillnaderna mellan mig och Anne Wibble i valdebatten var att jag aldrig trodde att det fanns några hemliga planer. Det sade jag också i debatten. Man hade från socialdemokratiskt håll helt enkelt gett upp. Man kan fråga sig vad som är orsaken till detta. En del var naturligtvis valtaktik. Det påminner om vad Kjell-Olof Feldt sade om förra valrörelsen, där han medgav att man hade målat den ekonomiska utvecklingen i alltför ljusa färger och därmed kommit att förorda en politik som var ohållbar ekonomiskt sett. Men det är naturligtvis också så att de åtgärder som krävs -- det är det besvärliga för socialdemokraterna -- inte är förenliga med socialistisk ideologi, och därför avstår man från att utforma dem. För mig är det självklart att nedrivna gränshinder i Europa kommer att betyda att vi måste sänka skatteuttaget, även om man, som socialdemokraterna, inte vill. Jag tycker också att det är alldeles uppenbart att det inte går att få fart på Sverige utan skattesänkningar. Nu försökte Hans Gustafsson i sin replik göra ett slags skönmålning på det här området. Han kom med en bortförklaring till att vi har ett unikt högt uttag av skatter i Sverige. Jag måste fråga Hans Gustafsson om han räknar med att Sverige skall vända den ekonomiska utvecklingen uppåt med bibehållet skattetryck. Det är enligt OECDs redovisning 10 % högre än i närmaste konkurrentland i den här negativa meningen. Ibland får vi från socialdemokratiskt håll höra att man kan tänka sig att sänka skattetrycket på sikt. Men som jag många gånger har påpekat: Eftersom man har lagt fram en politisk plattform för hela 90 talet där det inte sägs ett ord om sänkta skatter är siktet tydligen inställt på andra sidan år 2000. Kan Sverige verkligen behålla sitt rekordhårda skattetryck i ett gränslöst Europa? Tror Hans Gustafsson det, och kommer han att påyrka att den socialdemokratiska oppositionspolitiken drivs efter de riktlinjerna?

Herr talman! Jag skall börja med kommunerna, som Hans Gustafsson tog upp i sitt inledningsanförande. Han sade att kommunerna i stor utsträckning är beställare hos den privata industrin, och det är ett riktigt konstaterande. Men alltför mycket av den kommunala verksamheten sker fortfarande i egen regi. Mycket av den verksamhet som kommunerna bedriver skulle med fördel kunna bedrivas i entreprenadform. Jag skall ta ett exempel. Landstingen, som har ansvar för sjukvården, driver på många ställen tvätteriverksamhet i stor skala i egen regi. Landstingen köper hela, rena och nya lakan och örngott, rockar till personalen, osv., från privata företag. Men när lakanen och örngotten blir smutsiga skall de tvättas i offentlig regi, i landstingens regi. Det verkar som om den socialdemokratiska filosofin vore: Köp gärna privat i kommunerna men tvätta det smutsiga i offentlig regi! Jag tycker att man skulle kunna använda även entreprenadverksamhet, använda enskilda företag för att svara för viktiga servicefunktioner i landstinget. Jag tycker att dagens debatt hittills har givit ett tydligt besked: Socialdemokraterna känner sig något vilsna i den svåra ekonomiska situation som Sverige befinner sig i. När ekonomin är körd i botten, när företagen går i konkurs, när arbetslösheten ökar snabbare än någon gång sedan 1930-talet -- då behövs det ny och effektiv medicin. Men socialdemokraterna har varken i valrörelsen eller hittills i den här debatten visat på några förslag till åtgärder. Det är ställt utom allt tvivel att vi inte kan bibehålla det nuvarande höga skattetrycket. Skattetrycket ökade under den socialdemokratiska regeringsperioden med 7 % av BNP. Vi måste stegvis ned till ett lägre skattetryck. Det är då viktigt att börja med de skatter som är hämmande för konkurrenskraften och som är besvärande för småföretagen. Ta bort de skatter och avgifter som i dag belastar produktionen och se i stället till att vi får ekonomiska stimulansåtgärder, så att vi får fart på hjulen i svensk industri, så att nya företag etableras och så att vi kan återta konkurrenskraften och de andelar av världshandeln som vi har förlorat de senaste åren!

Herr talman! Som vi har hört i flera inlägg från socialdemokraternas sida har de inga egna recept, ingen egen strategi som pekar på en väg framåt. De 100 dagar som socialdemokraterna vill ge regeringen för att komma i gång verkar de själva behöva lika mycket, för att fundera över vad de vill göra, i stället för att ständigt försvara det som varit och tycka att allt är bra och skall fortsätta. Hans Gustafsson var också inne på detta med offentligt driven verksamhet och menade att allt där är perfekt, att den är bättre och att det därför inte finns anledning att göra någon förändring. Men just det borde vara ett argument för att luckra upp de offentliga monopolen, så att man inom den offentliga verksamheten verkligen kan få visa att man klarar konkurrensen. Jag tror också att man kommer att göra det på många områden. Det handlar om att ge människor mera valfrihet. När det blir mer konkurrens och ökad valfrihet stimuleras idéverksamhet och kreativitet. Just barnomsorgen är ett bra exempel på detta. Det handlar helt enkelt om att hitta finansieringsformer som leder till social rättvisa, kvalitet och valfrihet. Man kan tycka att socialdemokraterna borde visa mera öppenhet, i stället för det rigida fasthållandet vid det gamla systemet, det mera planekonomiska tänkandet. Jag hoppas att Hans Gustafsson kan ge åtminstone en liten öppning till en konstruktiv opposition i det avseendet.

Herr talman! Det är närmast patetiskt att höra Hans Gustafsson försöka definiera bort det hårda skattetrycket i Sverige. Det är också närmast sensationellt. Jag tänker på det bevingade uttryck som fälldes av Hans Gustafssons partiledare Ingvar Carlsson inför valet, när han sade att det är de höga skatterna som har gjort Sverige unikt. Menar Hans Gustafsson att Ingvar Carlsson for med osanning när han gjorde detta alldeles riktiga konstaterande? Det är ju följden av resonemanget. Den stora ideologiska skiljefråga som vi kommer att få brottas med här i kammaren och i politiken de närmaste åren -- liksom under 80-talet -- är synen på sparandet. Skall sparandet ske i kollektiva former, som socialdemokraterna vill, eller skall det spridas bland de enskilda medborgarna, som vi på den borgerliga sidan förordar? Vi skall då komma ihåg, att med högskattepolitik -- den politik som, trots vad Hans Gustafsson säger, förs i Sverige -- får man till slut en situation där sparandet torkar upp, bland företag och bland enskilda, och man går obevekligen in i ett socialistiskt system. Valutgången innebär att den mest kraftfulla socialiseringsframstöt som gjorts i Sverige har avvisats. Jag tror att vi kan säga att den för gott har slagits tillbaka. Det var egentligen fantastiskt! Efter denna långvariga kraftmätning mellan socialism och kapitalism, mellan marknadsekonomi och planekonomi, som pågått sedan början av 1900 talet och som då hade avgjorts till kapitalismens fördel och till socialismens nackdel, gör man här i Sverige verkligen ett försök att vrida klockan tillbaka och satsa på införandet av en socialistisk ordning, som överallt annars har visat sig oduglig. Jag tänker naturligtvis på förslaget att införa mer av socialism och toppstyrning genom att göra om AP fonden till fem löntagarfonder i superklass. Detta stred mot löften som hade avgivits i tur och ordning av Tage Erlander när AP-fonden infördes, av Olof Palme när löntagarfonderna infördes -- och det betecknades som inte bara första steget, utan steget -- och slutligen av Ingvar Carlsson, som sade, att när väl utbyggnaden av löntagarfonderna var avslutad skulle det inte bli tal om att låta dem ersättas eller följas av någon motsvarande ordning för socialisering. Valutgången innebär att löntagarfonderna nu i stället avskaffas. Trots att planerna för hur det skall gå till har förelegat sedan 1983--1984 har det uppkommit en yrvaken debatt om vilka villkor som skall gälla. Jag vill erinra om att vi från början har ställt tre krav: avvecklingen skall vara definitiv, den får inte utöva någon kurspress på börsen och den skall främja enskilt sparande. Det verkar vara svårt att inse att det inte finns pengar i fonderna utan aktier. Priset togs nog av de båda kommunalpolitikerna Johansson och Skager i Göteborg, som sade att man nu skulle se till att använda pengarna som riskkapital i näringslivet. Hans Gustafsson var inne på samma tankegång i sitt anförande. Men det är redan riskkapital, och det är därför det skall användas så att det sprids bland de enskilda medborgarna och inte koncentrerat ägs och kontrolleras av facket och staten.

Herr talman! Sverige står nu i behov av stora förändringar av den ekonomiska politiken. Det är ställt utom allt tvivel att det krävs omfattande åtgärder för att vi skall kunna få ett Sverige i ekonomisk balans och ett Sverige som återfår framtidstron. Det finns sedan länge en grundläggande consensus mellan många partier här i riksdagen om behovet av åtgärder, och det finns sedan i våras en grundläggande syn mellan de borgerliga partierna beträffande riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Det avspeglas i den gemensamma reservation om riktlinjerna för den ekonomiska politiken som centern, moderaterna och folkpartiet avgav i finansutskottet i juni i år. Centerns, moderaternas, folkpartierna liberalernas och kds förslag har i olika avseenden burit frukt och medfört en stark regeringsförklaring. I varje fall präglas förslagen mycket tydligt av att så är fallet. Sverige'' och centerns ''grön start för Sverige'' har det blivit en stark regeringsförklaring med en målinriktad politik och en vilja att förändra och förbättra för Sverige. En sak är klar. Den tredje vägens ekonomiska politik, som skördade rubriker och hyllningar under 1980-talet, blev en återvändsgränd. På vägen ut ur denna återvändsgränd körde man vilse med stopp-paket, regeringsavgång osv. Nu handlar det om att vidta hållfasta och långsiktiga åtgärder som tar Sverige ur de ekonomiska problemen. Det är fråga om att vidta åtgärder som löser strukturproblemen i ekonomin. Vidare handlar det om aktiva arbetsmarknads och regionalpolitiska insatser för att begränsa och bemästra arbetslösheten. Människorna i Karlsborgsverken, i Sveg, i Malmö eller varhelst de befinner sig i landet måste ha rätt till trygga jobb i framtiden. Vi måste underlätta för människor och göra allt som kan göras för att främja småföretagen, etablera nya företag och bygga bort strukturproblemen för industrin. Det behövs en infrastruktur som gör att näringslivet kommer fram med sina transporter och sitt gods. Det måste bli lättare för människor att ta sig till och från sina arbeten. Genom ökade satsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar och skolor skapas också betydelsefulla jobb. Vi måste reformera transfereringssystemet. I botten måste finnas en grundtrygghet som följs av frivilliga påbyggnader, vilka var och en får bestämma. Vi måste också dämpa den offentliga konsumtionen. De resurser som därmed frigörs måste användas till investeringar inom konkurrensutsatta områden. Vi måste ta bort de skadliga avgifterna och skatterna. På det sättet kan vi bygga en ny framtid för konungariket Sverige.

Herr talman! Hans Gustafsson ville att jag skulle ge exempel på enskilt driven sjukvård som fungerade bra. Han behöver inte åka särskilt långt för att finna sådan. Det finns en mängd enskilt drivna sjukhem i exempelvis Småland som är mycket bra och många gånger drivs effektivare än landstingets sjukhem. Den som liksom jag har sysslat med kommun och landstingspolitik vet att socialdemokraterna ofta är mycket snåla när det gäller att pröva just alternativ och låta andra få en chans att bedriva olika verksamheter. Det tror jag är en erfarenhet som de flesta av oss här kan vittna om. Hans Gustafsson gick påpassligt nog i sitt anförande inte in på frågor kring barnomsorgen. Vårt förslag till vårdnadsersättning eller vårdlön, som vi gärna kallar det, handlar om flytta över en del av makten över statens bidrag till barnomsorgen till just föräldrarna. Det handlar om att ha kvar en solidarisk finansiering och kvalitetskontroll men också om att ge föräldrar och andra konsumenter av offentlig omsorg större chans att påverka den service de vill ha. Vi tror att det blir både bättre offentlig verksamhet och större valfrihet samt god kvalitet i ett sådant system. Jag noterade också att Hans Gustafsson inte replikerade min fråga om trenden att höja skatter under socialdemokratisk ledning de senaste årtionden. Frågan om när socialdemokraterna anser att skattetaket är nått klingar obesvarad efter den här debatten. Vi kan hoppas att andra socialdemokrater, som tar till orda senare i debatten kan svara på den frågan. Finns det någon övre gräns för skatteuttaget? Ser ni inga problem med ständigt höjda skatter? Eller är det alltid ett lagom skattetryck som råder för tillfället efter det att man har höjt en eller flera skatter? Någon gång når man en punkt där skatterna inte kan höjas ytterligare, och då är det nödvändigt att söka nya vägar. Vi tror att det är nödvändigt nu. Därför stöder vi den politik som den nya regeringen har lagt fram.

Herr talman! Kvinnorna utgör ungefär hälften av jordens befolkning och i Sverige utgör de drygt hälften av befolkningen. Jag har försökt läsa regeringsförklaringen med utgångspunkt i kvinnors ekonomi och möjligheter att leva ett med män jämställt liv. Bland de förslag och avsiktsförklaringar som detta dokument innehåller kan vi läsa att familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är allt som står om jämställdhet. De senaste årtiondena har den svenska kvinnan blivit allt självständigare -- egen försörjning, egen plats i arbetslivet, delat ansvar för vård och omsorg, mer att säga till om i samhälle och politik. Kvinnor har fått större frihet att forma sina egna liv. Visst har vi fått betala ett pris för detta. Vi sliter och arbetar hårt. Stressen och pressen är ibland stor. Ibland har vi dåligt samvete för barn och anhöriga. För att göra kvinnors situation bättre räcker det inte med jämställdhet inom familjepolitiken. Det behövs utveckling, förnyelse och mer jämställdhet på många områden. Det är viktigt att den ekonomiska politiken även i fortsättningen förs på ett sådant sätt att den främjar kvinnors möjligheter till en egen försörjning. Rätten till ett eget arbete är därvidlag av avgörande betydelse. I dagens Sverige yrkesarbetar nästan lika många kvinnor som män. Under många år utjämnades löneskillnaderna mellan könen, men nu har de enligt en rapport från LO börjat öka igen inom både LO-, TCO och SACO/SR-områdena. Därför tycker vi socialdemokrater att den solidariska lönepolitiken i den meningen att män och kvinnor skall ha lika lön för lika arbete måste utvecklas. Det är också viktigt att kvinnor ges möjlighet att utvecklas i arbetet och därigenom får bättre ekonomiska villkor. Den ambitionen, måste jag erkänna, kan jag inte riktigt utläsa av regeringsförklaringen. I våras fattade riksdagen beslut om en ny jämställdhetslag. I samband med den tillsatte den dåvarande regeringen en utredare med uppgift att klarlägga löneskillnaderna och orsakerna till dem. Vederbörande skulle också analysera användandet av arbetsvärdering. Det var självklart en från kvinnors synpunkt mycket intressant utredning. Kommer den nuvarande regeringen att låta utvärdera och fullfölja det jobbet? Jag tror att svaret på den frågan intresserar många människor. I regeringsdeklarationen kan man läsa att ''det handlar om en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken''. Det står vidare: ''I ett första och omedelbart steg tas existerande hinder för fri etablering och fritt utnyttjande av olika former av barnomsorg bort.'' Det är ett av de revolutionerande förslagen. Det betyder såvitt jag förstår fritt fram för privata dagis med statsbidrag till driften. Men vinsten blir naturligtvis privat. Privatiseringar av den offentliga sektorn, företrädesvis inom omsorgen, ger kvinnor större möjligheter till meningsfulla arbeten och att välja arbetsgivare. Det har varit ett stående besked från de borgerliga partierna i många år. Jag tror inte att det är riktigt. Det är en myt att kvinnor generellt sett skulle få bättre villkor med detta förslag. Det är klart att vi kommer att få fler kvinnliga direktörer och företagsledare inom denna sektor. Men de flesta kvinnor kommer även i fortsättningen att vara anställda. Det finns inga undersökningar som visar att lönerna skulle bli bättre om kvinnor i den offentliga sektorn arbetade privat. Medborgarna måste i allt få insyn i hur skattepengarna används. Av tradition har vi genom massmedia insyn i den offentliga sektorn, och det tycker jag är viktigt. Den insynen saknas i det privata näringslivet. Självklart är det viktigt med en fortgående förändring och förbättring av den gemensamma sektorn. Det tycker också vi socialdemokrater, och det fattade riksdagen beslut om i våras. Det finns en mängd exempel, Stefan Attefall, på att detta verkligen sker. Bl.a. ger barnomsorgsmässan i Sollentuna besked om detta i dessa dagar. Gårdagens besked från socialministern om att statsbidragen till den kommunala barnomsorgen skall vara kvar är ett glädjande besked för många barn och föräldrar. Jag hoppas innerligt att han kan övertyga de tre andra partierna i regeringen om detta. Efter att ha hört vissa inlägg här i dag förefaller det mig som om han har vissa svårigheter i det avseendet. Men vi skall stödja honom. Ett faktum är att den offentliga sektorn är mycket viktig för kvinnors arbete, vare sig man har sin försörjning där eller behöver dess service och tjänster för att utföra ett annat arbete. Ansökan om medlemskap i den Europeiska gemenskapen intresserar kvinnor i mycket stor utsträckning. Jag citerar ur regeringsdeklarationen där det står så här: ''Ansökan om medlemskap grundas dessutom på insikten att Sverige vid inträdet i Gemenskapen måste ge sin anslutning till alla delar av samarbetet, godta de förändringar som kan följa av de nu pågående regeringskonferenserna och förklara sig berett att aktivt medverka i Gemenskapens vidare utveckling i riktning mot de politiska mål som uppställdes i Romfördraget.'' Socialdemokraterna vill vara med och forma det framtida Europa, ett Europa som vägleds av social rättvisa, allas rätt till arbete och jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi socialdemokratiska kvinnor ställde krav på vår socialdemokratiska regering, inför förhandlingarna om medlemskap i EG, att analysera välfärden i vid mening, jämställdheten, arbetsmarknadspolitiken och regionernas ställning i EG jämfört med regionernas ställning i vårt land. Vi trodde naturligtvis och hoppades att det skulle vara en socialdemokratisk regering som genomförde dessa för kvinnorna i Sverige så viktiga förhandlingar. Just nu ser det ut som om vi får sätta vårt hopp och vår lit till en borgerlig fyrpartiregering. Och självklart: Kraven kvarstår med stor emfas på att regeringen med kraft skall hävda vikten av en bra arbetsmarknadspolitik, en bra välfärd i vid bemärkelse och en bra regionalpolitik -- allt nödvändiga ingredienser för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor.
Jag vill meddela att den medgivna taletiden är ute.

Herr talman! Så har salig Tegner gjort come-back i svensk politik. Hans käcka anrop ''Ur vägen moskoviter, friskt mod I gossar blå'' har plockats fram ur den borgerliga 1800-talsgarderoben och stått som förebild för trumpetfanfaren -- ''Kollektivismens tid är slut'' -- i den borgerliga regeringsförklaringen. Men de väntade glädjeskutten från media och marknad har hittills uteblivit. Inte ens den konservativa Frankfurter Allgemeine blir särskilt upprymd över att marknaden skingrat förmörkelsen över midnattssolens land. Så här skrev man för några dagar sedan: ''Industrikrisen och anpassningen till EG har kraftigt inskränkt manöverutrymmet för kommande regeringar.'' Observera att man redan talar om regeringar i pluralis. Och tidningen fortsätter: ''Faktum är att Ingvar Carlsson redan börjat anpassa den svenska modellen. Industrin har alltid kunnat känna sig fri.'' Observera alltid! Ingen kolartro på någon befrielse här inte hos en konservativ tysk tidning. Och den svenska börsen deppar. I går var det ett nytt kursras på 2,2 %. Banker och finansbolag föll ännu mer, och det är just finansvärldens agerande som varken av politiker eller media blivit en tillräckligt uppmärksammad del av Sveriges ekonomiska kris. Ena dagen med finansmannen X i Hades. Nästa dag med samme X i himlen, sedan han gråtit med sin Stina och kysst sin far på kinden och blivit vederbörligen omklappad. När det gäller inställningen till just ägande och förmögenhetsbildning slår den borgerliga regeringsförklaringen det verkliga rekordet i motsägelser. På s. 4 får vi veta att löntagarfonderna skall avvecklas, och på s. 14 står det att äganderätten skall skrivas in i grundlagen. Men detta går ju inte ihop. Är inte löntagarfonderna deras egendom, som byggt upp fonderna genom att avstå från löneökningar? Hur kan då fonderna delas ut till den synnerligen snäva krets som sparar i allemansfonder? Att ta egendom från ett stort kollektiv och dela ut den till ett mindre, men ändå ett kollektiv, är det detta som döljer sig bakom utropet: Kollektivismens tid är slut? ''En vansinnig strategi'' kallar SACO-ekonomen Jan Bröms det borgerliga beslutet att dränera pensionsfonderna. Och den tunge moderaten kommunalpolitikern Lars-Åke Skager i Göteborg är lika kritisk till förskingringen av pensionspengarna: ''Genom att använda löntagarfonderna för att trygga utvecklingen av svenskt näringsliv undviker man också den besvärliga frågan om hur fondpengarna skall fördelas.'' Jag har de senaste dagarna läst ett antal bokslut från olika löntagarfonder. En sak slås klart fast. I dessa tider av finansmarknadens förfall har fonderna undvikit praktiskt taget alla spekulativa vidlyftigheter. Fonderna har byggt upp ett brett kontaktnät som kunnat förmedla kunskaper på områden som yrkesskickliga men ekonomiskt svaga småföretagare och entreprenörer ofta saknar. Det har gällt marknadsföring, exportmarknader, finansiering och s.k. management. När fonderna satsar pengar i småföretag har principen varit att någon enskild person också aktivt skulle gå in och med egna pengar ta en väsentlig risk. Allt medan borgerliga propositionsskrivare vässar pennorna för att luckra upp pensionsfonderna, görs nya avslöjanden om de s.k. fina finansbolagens salonger. I en av finansdepartementet nyligen utgiven studie slås det fast att såväl banker, börs som finansbolag bär ett stort ansvar för den ekonomiska krisen. De har bl.a. ägnat sig åt ''yvig kreditgivning'' och ''skatteplanering i stor skala''. Ett intressant besked som bör efterlysas från den borgerliga regeringen är: Hur kommer man att tackla detta problem? Kommer man att införa en särskild rörelselag, med förebild från banklagstiftningen, som reglerar dessa helt orimliga förhållanden. Det skall bli synnerligen intressant att se den här utvecklingen. Jag är rätt övertygad om att vi inte har sett slutet på finanskrisen i Sverige. Man fyller sida upp och sida ned med krav på solidaritet från de stora medborgargrupperna. Däremot saknas varje som helst krav på dem som verkligen kan ekonomi, som känner till hur kapitalströmmarna flyter och som skulle kunna bidra till att stabilisera den svenska ekonomin. De har inte tagit sitt ansvar. Herr talman!

Du får det knepigt att klara ditt, Men häng ej läpp för att du är svag och inte svarar mot kravet. Du kanske ärver en vacker dag. Du kanske vinner på travet.

Herr talman, ärade riksdagskollegor! Den hotbild över svensk ekonomi som vi i centern bland andra partier försökt måla är nu en verklighet. De alltför höga kostnader som har tillåtits av den socialdemokratiska regeringen under 1980-talet slår nu till med buller och bång. Tillsammans med lågkonjunkturen som slår på hela världsmarknaden, får vi nu helt förödande effekter, som vi inte heller sett slutkonsekvenserna av. Det är effekter som drabbar alla mycket tungt -- alltifrån framgångsrika börsmäklare till slitstarka lokalvårdare på sjukhusen. Och det är kvinnorna som drabbas först. I flera olika rapporter och undersökningar slår man fast att det är kvinnorna som halkar efter. Under den socialdemokratiska regeringstiden har kvinnorna fått det sämre. Klyftorna har ökat. Detta kan vi läsa i olika rapporter, och det är alltså inte mina egna slutsatser. Jag instämmer med LO kvinnorna när de konstaterar att det är kvinnorna som har de sämsta lönerna. Vi har de sämsta pensionerna, vi har den kortaste fritiden, och det är vi som har det största ansvaret hemma. I valrörelsen drämde LO-kvinnorna till med att ''Nu har det gått för långt''. Kvinnorna är ingen arbetskraftsreserv som man kan ta till bara när det är högkonjunktur. Kvinnorna är lika kompetenta för sina arbetsuppgifter som männen oavsett om det är dåliga tider eller om det är bra tider. Därför skall naturligtvis kvinnor och män ha lika löner. Vi centerkvinnor accepterar inte ökade löneklyftor och vi jobbar stenhårt mot det. De här löneklyftorna har definitivt ökat under den socialdemokratiska regeringstiden. Varför skall t.ex. kvinnliga läkare ha ca 7 % lägre lön än sina manliga kollegor? Nej, mina kära riksdagskollegor, nu är det dags att verkligen skapa rättvisa. Det är rättvisa som vi kvinnor kräver och där den socialdemokratiska regeringen inte har kunnat visa något resultat. Lösenordet för svensk ekonomi är i dag engagemang. Jag erkänner gärna att det här är mycket förenklat. Men jag är övertygad om att människor är villiga att ställa upp och att ge järnet om de samtidigt får vara med och bestämma, ta ansvar och känna engagemang. Detta gäller såväl inom den privata sektorn som inom den offentliga sektor. Valfrihet är ett annat ord som är oerhört viktigt i dagens politik och som också skapar engagemang. Inom familjepolitiken lägger regeringen nu fram förslag som bygger på ökad valfrihet. Jag kan definitivt inte hålla med Lisbet Calner när hon säger att det här kommer att innebära hinder för kvinnorna. Det hittills stelbenta systemet som socialdemokraterna har förordat blir inte längre allenarådande. Vi skall naturligtvis ha kvar kommunala dagisplatser, men det finns också många andra lösningar. Statsbidrag skall utgå till alla former av barnomsorg. Detta ger inte minst kvinnorna ökade möjligheter att få vardagen att fungera. Ett vårdnadsbidrag kommer att införas. Det är ett rättvisekrav, inte minst gentemot kvinnorna. Föräldrarna får sedan välja hur de använder vårdnadsbidraget. Vi får då ett ökat engagemang och en ökad helhet där både barn och föräldrar skall vara med och se till att arbetslivet anpassas på bästa möjliga sätt. Det är nu angeläget att stimulera Sveriges ekonomi och skapa tillväxt, inte minst i de små och medelstora företagen. Nu måste konkurrensbefrämjande skatter sänkas. Samtidigt måste satsningar göras på en utbyggd infrastruktur. Detta måste göras i min kommun, där vi har ett företagande som hittills har varit mycket framgångsrikt. Detta måste vi göra för hela Gävleborg och därmed för hela Sverige, för att vi skall kunna konstatera att hela Sverige skall leva. Samhället måste nu ta sitt ansvar, och det måste ske snabbt. Varje ledamot i denna kammare måste ta sitt ansvar.

Herr talman! Jag vet inte om man längre behöver vara så orolig för vårdnadsbidragets effekter med tanke på att det än en gång har försports i debatten att det skall uppskjutas. Ni hade sex år på er förra gången, och då genomfördes det inte. Jag hoppas att det blir likadant den här gången. Karin Starrin, vi är helt överens om att kvinnor aldrig får bli en arbetskraftsreserv. Självfallet gäller målet lika lön för lika arbete. Men tror verkligen Karin Starrin att det skall kunna bli bättre när hon nu skall samarbeta med moderaterna, folkpartiet och kds? Eller är lösningen att en borgerlig regering skall gå in och påverka lönebildningen?

Herr talman! Först kan jag konstatera att Lisbet Calner erkände att den socialdemokratiska politiken har misslyckats. Hon frågade om vi nu tror att lönepolitiken skall bli bättre under de kommande åren. Med detta har hon sagt att den inte har varit bra under den period som socialdemokraterna har innehaft regeringsansvaret. kvinnorna om att det nu får vara nog och i och med detta anser att den socialdemokratiska lönepolitiken har misslyckats ur jämställdhetssynpunkt. En utbyggd familjepolitik där vi stimulerar rättvisa och valfrihet är en styrka. Det måste ge bättre möjligheter för kvinnorna. Kvinnorna vill själva vara med och bestämma hur de vill ha vardagen upplagd. En föräldraförsäkring utgör naturligtvis en grund, och den skall vi ha kvar. Därutöver kommer vårdnadsbidraget som en möjlighet till ökad valfrihet. Det här skall vi kämpa för. I regeringsförklaringen talas om två steg. Det första steget är en utvidgning av statsbidraget, och det andra steget är ett införande av ett vårdnadsbidrag. Det ger ökade möjligheter för kvinnorna.

Herr talman! Även i den här kammaren har statsråden sin plats i rummet längst nere till höger sett från talarstolen. Så har det varit i tidigare kammare. Där har de suttit genom årtiondena sida vid sida, längst fram, statsministern och vid hans sida finansministern. Så satt Erlander och Sträng, Larsson. Ibland skall man ha ögonen med sig, för då kan plötsligt en bild säga mer än tusen ord. Häromdagen hade vi en debatt om regeringsdeklarationen, och då hände något dramatiskt. Först kom statsministern, men han tvekade en stund. Strax efter kom socialministern, biståndsministern och miljöministern. De dröjde, men så slog de sig ner. Först satte sig statsministern där statsministern skall sitta, sedan satte sig socialministern där finansministrar brukar sitta, och bakom i ring slog sig två andra utgiftsministrar ner, en biståndsminister och en miljöminister. Ibland kan en bild berätta mer än tusen ord. Varför har de suttit ihop i alla år? Jo, därför att det mellan en statsminister och en finansminister måste finnas ett styrkebälte, en axel, ett samförstånd, ett nära samarbete för att landet skall få en fast och stadig ledning. Men nu var det så att finansministern inte fick sitta där. Hon fick sitta någon annanstans. Hon blev utcentrifugerad. När jag såg henne i dag hade hon förstått vinken. Hon satte sig inte på finansministerns plats. Hon var utcentrifugerad. Det här oroar. Det oroar på många sätt. Det är inte bara det att grupperingen redan är klar och att den som skall bära ansvaret för det tyngsta och på sitt sätt viktigaste av alla ämbeten, finansministern, är utanför. Vi såg det i regeringsförklaringen; den dyraste gemensamma nämnaren, pengarna, tickade. Vi ser det i smattret från alla skattesänkningsförslag; någon hade räknat dem till tolv i ögonblicket. Också den gången kom de från ett annat rum än finansministerns rum -- utgiftslöftena från alla grabbarna med spenderbyxorna. Vidare kan man nämna allt som är ouppklarat i regeringsdeklarationen och som alltid innebär att det kostar pengar senare. Tro mig! Jag har som tjänsteman tidigare föredragit ett oändligt antal förslag till statsutgifter som haft sin grund i oklarheter. Det finns en oro över allt detta som svävar, över talet om att företag, skog och industrier skall säljas ut. Oron sprider sig i bygderna, den sprider sig i det län som har givit mig förtroendet att stå här, Dalarna. Man frågar sig där: Vad är allt detta? Till det senare skall vi på den socialdemokratiska dalabänken återkomma ganska snart. Finansministern är inte här, men kanske hör hon oss i sin radioapparat -- vad vet jag? Jag skulle vilja säga till henne: De skjuter just nu sönder och samman din budget, och du får inte ens sitta på din stol. Du kan inte finna dig i detta. Allt detta tillåter du ske, fru finansminister, innan budgetberedningen har börjat. Det är just nu dina tjänstemän börjar föredra den statsbudget som du skall försvara inför denna riksdag så småningom. Jag uppmanar dig: Få tyst på pojkarna med spenderbyxorna, i varje fall till dess att du själv har fått avsluta din budgetberedning. Inför ett moratorium. Eller var det så att det var detta som var rivstarten, att grabbarna som sitter på skatterna rusar runt och lovar skattesänkningar eller att grabbarna som sitter på statsutgifterna rusar runt och lovar nya utgifter? Och hemma sitter du, fru finansminister, och vrider dina händer. Det är i detta läge och i denna anda som min kamrat Allan Larsson och jag i dag har tagit till orda i en artikel i Dagens Nyheter. Vi är oroliga, uppriktigt oroliga. Vi har båda erfarenheter från det ämbete som du nu upprätthåller, fru finansminister. Vi vill inte att finanspolitikens position skall försvagas. Om den nu försvagas i regeringen, vilket den gör, måste riksdagen i större utsträckning än tidigare ta sitt ansvar för finanspolitiken, och då i första hand inom ramen för finansutskottets arbete. Om vi inte får en stark finanspolitik är det nämligen alltid samma människor som får betala, vanligt folk. Det lärde vi oss av en av dem som satt på rätt stol, Gunnar Sträng. Sist fick de också betala. Åren 1976--1982 fick de betala en månadslön om året. För det första: Stärk finansutskottets ställning. För det andra: Stärk riksdagsrevisorernas ställning så att de får ett ökat inflytande i granskningen av regeringens effektivitet som stöd för finansministern. Tillåt mig, herr talman, till sist att till dess få avsluta alla mina anföranden från denna talarstol med samma ord: Herr talman! För övrigt anser jag att finansutskottets ställning skall stärkas.

Herr talman! En av marknadsekonomins grundläggande principer är konkurrens på lika villkor. Enligt regeringsdeklarationen skall den borgerliga regeringen bryta denna princip på en rad punkter. Här är några exempel. Avkastningen på kapital skall beskattas lindrigare än avkastningen på arbete. Är anledningen att regeringen misstror marknadens förmåga att rätt prissätta kapital resp. arbetsinsatser i produktionen? Eller är anledningen att regeringen gillar kapitalägare mer än löntagare? Ersättning till löntagare i form av vinstandelar skall slippa den löneskatt som utgår på ersättning i form av lön. Är anledningen att regeringen misstror marknadens förmåga att göra en optimal avvägning mellan olika ersättningsformer? Eller är anledningen att man gillar privatanställda mer än offentliganställda eller högavlönade tjänstemän mer än lågavlönade? Redan i dag är enmansföretaget skattemässigt gynnat jämfört med löntagare. Det medför att många löntagare inom t.ex. byggnads-, skogsbruksoch tjänstenäringarna valt att övergå till att bli egenföretagare. Anledningen är inte den att det är samhällsekonomiskt rationellt utan enbart att det är skattemässigt gynnat. På marknaden skapas därför ekonomiskt orationella lösningar. Regeringen tänker på flera punkter förstora dessa skillnader. Är anledningen att regeringen anser att marknaden prissätter företagarnas insatser alldeles för lågt? Eller är anledningen att regeringen gillar företagare mer än löntagare och samtidigt lyckas försvåra situationen för de fackliga organisationerna? Ett annat exempel rör regeringens planer på att skattebelägga fackföreningsavgifterna. Blir det lika behandling för avgifter till SAF, Industriförbundet, Sveriges Advokatsamfund och alla andra intresseoch samarbetsorganisationer på företagssidan? Eller kommer regeringen även här att visa sitt förakt för löntagare och sin motvilja mot fackliga organisationer och visa att det går utmärkt att bryta marknadsekonomins grundprinciper bara det gynnar de rika och företagen? Jag skulle förutom det jag nu har sagt vilja ta ett alldeles konkret exempel från det vardagliga livet för en lågavlönad arbetare. Inom Hotell och restauranganställdas förbund är det 39 % av medlemmarna, eller ca 17 000 personer, som tjänar under 9 000 kr. i månaden brutto -- i de allra flesta fall genom heltidsarbete. Vi vet i dag vad dessa människor betalar i skatt, resor, fackföreningsavgift och allt annat. Nu tänker tydligen den borgerliga regeringen försämra deras villkor alldeles väsentligt. Enligt de uppgifter vi har skall man alltså ta bort skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Det är det första. Det andra är att egenavgiften till arbetslöshetskassan skall höjas många gånger om. En person med inkomst under 9 000 kr. i månaden, som jag nyss nämnt, har i dag en avgift till A-kassan på 28 kr. per månad, och efter nyår blir det troligen 30--32 kr. med det hittillsvarande systemet. Om det nu inte läggs fram förslag om en sexdubbling, vilket folkpartiet tidigare haft som mål, förstår ju var och en att även en mindre höjning av avgiften är en ekonomisk katastrof för vederbörande. Lägg därtill införandet av karensdagar, som det tydligen, efter vad vi har förstått i dag, kommer att läggas fram förslag om redan i höst. Även detta drabbar ofantligt hårt, och dessutom sade finansministern häromdagen i ett TV-inslag litet ironiskt att folk på så sätt ju också blir friskare. Hur kan man bara i en så ansvarsfull position, som en finansminister ändå har, uttrycka sig så cyniskt om folk som är sjuka? Hur tror regeringen att det skall gå att överleva på en låg inkomst med de direkta försämringar av ekonomin som man tydligen snarast tänker genomföra? Hur skall vanliga låginkomsttagare kunna existera? Lägg därtill att man tydligen skall släpa sig till jobbet hur sjuk man än är, därför att man helt enkelt inte har råd med det inkomstbortfall som annars blir följden. Bara den försämring som redan skett i sjukförsäkringen är ett mycket stort problem för en lågavlönad. Det framstår dessutom som närmast ironiskt att få höra finansministern uttala att var och en skall kunna spara ihop en årslön. Tanken är naturligtvis god, men praktiskt ogenomförbar för väldigt många människor -- allra helst med de försämringar för löntagarna som den nu sittande regeringen uppenbarligen tänker genomföra snabbt. Jag tycker att detta tyder på en direkt krigsförklaring av regeringen mot landets löntagare.

Herr talman! Ärade ledamöter, som är närvarande! Bert Karlsson är det inte. Han kanske är på någon TV-inspelning -- vad vet jag. Den politiska dagordningen ändras från dag till dag. I den valrörelse som vi alla här nyss har genomfört var det två ord som inte gick att föra fram. Det ena ordet var skatter. Det andra ordet var offentlig sektor. De kunde inte användas om man inte sade sänkta skatter eller bantad offentlig sektor. Då kunde man nämna dem. Några veckor före valdagen besökte jag en gruppbostad för förståndshandikappade någonstans i vårt land. I den här gruppbostaden bodde fyra personer mellan några och 20 och några och 30 år. Fem personer var anställda där. En av dem som bodde i gruppbostaden var en kvinna i 25 årsåldern. Hon hade ett stort intresse och det var, som hon uttryckte det, att komma ut på dans. Hon var gravt handikappad och kunde inte åka ut själv. Personalen vid denna gruppbostad hade i det vardagliga arbetet löst detta på så sätt, att en av de anställda åkte med ''Karin'' ut på dans. Det var fullständigt vardagligt. Jag blev varm i hjärtat när man berättade om detta. Jag lovar att det lyste ur ögonen på den som berättade det för mig. Detta, mina vänner, är offentlig sektor. Det är detta vi betalar med våra skattepengar. Det tycker jag är bra att vi gör. Besök nr 2 gjordes på ett annat ställe i vårt land. Den här gången var det ett företag i träindustribranschen som välkomnade mig. Jag fick tillfälle att lyssna till de anställda. De berättade om att man hade lyckats förbättra arbetsmiljön ganska väsentligt på senare tid, för man hade fått bidrag från arbetslivsfonden. Chefen på företaget, verkställande direktören, talade helt oprovocerad -- jag tog inte upp det -- om för mig att han hade räknat på vad borttagandet av förmögenhetsskatten på arbetande kapital skulle innebära för hans företag. Det var några tusenlappar, sade han. I samma andetag berättade han att man hade gjort stora investeringar i det här företaget. Dels hade man vinstmedel som man kunde använda, dels hade man lånat pengar. Han tackade inte nej till att man sänkte förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Det gav några tusenlappar. Men det viktiga, sade han till mig -- efter att ha gjort deklarationen ''du skall veta att jag är politisk meningsmotståndare till dig, men rätt skall vara rätt'' -- är att den politik som ni har fört, och som har lett till att räntan har gått ned med tre procentenheter sedan i våras, betyder flera tiotusentals kronor för oss i det här företaget. Jag tycker att det är bra att ni har lyckats göra på det sättet. Som sagt var deklarerade han mycket öppet för mig, tittade mig i ögonen och sade: ''Jag är politisk meningsmotståndare till dig, men rätt skall vara rätt.'' Den tredje händelsen inträffade för ett drygt år sedan då jag var i Norrbotten. På ett ställe träffade jag en man som var förlamad från axlarna och nedåt. Han kunde röra litet grand på fingrarna. Med dem skötte han sin elektriska rullstol. Han berättade att han för nu åtta år sedan hade varit ute med sin fru och sina två små barn och badat. Han hade dykt i för honom okänt vatten. Där låg en sten. Han hade brutit nacken och blivit förlamad. När han vaknade upp ur sin medvetslöshet på lasarettet var hans hustru hos honom. Tillsammans bestämde de, som han uttryckte det, att han skulle komma tillbaka. Vad gör man då? Jo, det blev flerårig rehabilitering med sjukvårdens hjälp. I nästan alla andra länder hade den här mannen i bästa fall blivit vårdad av sin familj. Det troliga hade varit att han hade hamnat undanskymd på något vårdhem. Med väldig glädje, och inte så litet stolthet, berättade den här mannen för mig att han nu var tillbaka i sitt gamla arbete. Vet du vad jag gör, frågade han. Jag är slöjdlärare. Några disciplinproblem det har jag inte, det skall du veta, sade han med glimten i ögat. Det är detta, mina vänner, som är offentlig sektor. Det är detta vi använder våra skattepengar till. Det tycker jag är bra. Med denna infallsvinkel kan man tala om skatter och offentlig sektor, utan att säga sänkta skatter och bantad offentlig sektor. Och det, herr talman, menar jag är viktigt för verksamheten, för de människor som behöver den och för de människor som arbetar inom den. Det är därför som jag har velat tala om detta. För övrigt instämmer jag i Odd Engströms förslag: Stärk finansutskottets ställning!